Fru talman! Sven-Erik Sjöstrand har frågat mig vilka åtgärder jag avser vidta dels för att arbetsskadelagstiftningen ska få en mer jämställd tillämpning, dels för att minska bristerna i handläggningen som innebär en strukturell orättvisa i bedömningen av arbetsskadorna. När det gäller den snedfördelning i antalet godkända arbetsskador som finns mellan olika kategorier av skador och mellan män och kvinnor måste vi ställa oss frågan hur mycket som beror på reglernas utformning respektive tillämpningen av reglerna. För närvarande pågår arbete med en översyn av arbetsskadeförsäkringen. Bl.a. har regeringen den 5 oktober givit Riksförsäkringsverket i uppdrag att analysera hur arbetsskadeförsäkringen fungerar i förhållande till sitt syfte för individ och samhälle. Särskild vikt ska därvid läggas på försäkringens effekter för kvinnor. Riksförsäkringsverket ska kartlägga de problem som finns i dagens lagstiftning och tillämpning. I uppdraget ingår också att ta fram förslag till de lagändringar som kan behövas. Riksförsäkringsverket bör också undersöka möjligheterna och formerna för ett samarbete med forskare på de områden som är relevanta för arbetsskadeförsäkringens tillämpning. Uppdraget avseende arbetsskadeförsäkringens effekter, problem i handläggningen och förslag till regelförändringar ska redovisas senast den 2 april 2001. Utöver detta speciella uppdrag ska Riksförsäkringsverket särskilt verka för att socialförsäkringssystemen tillämpas likformigt och rättvist och utfärda de allmänna råd som fordras för tillämpningen. Riksförsäkringsverket avser att fortlöpande utöva särskild tillsyn över arbetsskadeområdet för att tillse att ärendehantering och tillämpning sker på avsett sätt. Bevisreglerna i lagen om arbetsskadeförsäkring är för närvarande föremål för översyn. Jag kommer inom kort, under mars månad, att få ett förslag till regeländring från den juristgrupp som på mitt uppdrag har utarbetat nya regler. Bevisreglerna reformeras med inriktningen att det ska bli lättare att bevisa att en skada är arbetsskada, dvs. beviskravet sänks, något som har betydelse för de svårbedömda skador som ofta drabbar kvinnor. Vidare ska reglerna bli enklare och tydligare. Jag vet att juristgruppen har beaktat att arbetsskadeprövningen i första instans vanligtvis görs av andra än jurister. Redan med dagens regler ska individuella hänsyn tas såväl vid bedömningen av skadligheten som vid sambandsbedömningen. Det innebär i princip att om en kvinna och en man utsätts för samma belastning i arbetet och drabbas av samma sjukdom har kvinnan lättare att få sin arbetsskada godkänd eftersom kvinnor har en annan konstitution än män. Det är således inte den manliga normen som gäller i arbetsskadeförsäkringen, utan försäkringen tar hänsyn till individens förutsättningar. Det kan dock vara en god tanke att lyfta fram denna fråga om befintligt skick tydligare i den nya arbetsskadeförsäkringen. Beträffande bevisreglerna pågår ett arbete som syftar till att så långt som möjligt förenkla hanteringen. Förbättringar därvidlag kommer alla försäkrade till godo, men störst torde nyttan vara för dem med svårbedömda skador. Förslag till nya regler bör vara väl genomarbetade. Det är därför viktigt att man lyssnar till den juridiska och medicinska expertisen.

Fru talman! Jag vill inleda med att tacka socialförsäkringsministern för svaret på min interpellation. Under de senaste åren har ett stort antal utredningar analyserat utvecklingen inom hälsoområdet. Framför allt har de senaste årens mycket snabba uppgång av antalet sjukskrivna stått i fokus. Vi har även haft många debatter i de här frågorna. Ett stort antal olika undersökningar och analyser pekar också på att det finns ett starkt samband mellan förändringar av sjukfrånvaro och arbetsplatsens organisation, resurstilldelning och arbetsrutiner. Verkningsfulla insatser kräver ett antal samverkande åtgärder på arbetsplatserna. Arbetsmarknadens parter, Arbetsmiljöverket m.fl. måste inom sina respektive kompetensområden i samverkan och med stöd av arbetsmiljölagen och annan lagstiftning vidta kraftåtgärder i syfte att skapa arbetsförhållanden som gör det möjligt för en större del av arbetskraften att arbeta. Både jag och statsrådet Thalén vet att fler kvinnor än män drabbas av belastningsskador. Kvinnor får ofta de mest monotona och okvalificerade arbetsuppgifterna. Stress i arbetet ökar riskerna för sjukdomar och skador, liksom brist på inflytande och kontroll över den egna arbetssituationen. Beträffande arbetsskadeförsäkringen kan jag hålla med ministern om att vi måste ställa oss frågan hur mycket som beror på reglernas utformning respektive tillämpningen av reglerna när det gäller snedfördelningen i antalet godkända arbetsskador. När arbetsskadeförsäkringen skärptes i januari 1993 kom kritiken ganska snabbt. Kritiken har särskilt tagit sikte på reglernas effekter för kvinnor. Försäkringen har också saknat tydlighet. Förutsättningarna för att åstadkomma en likformig och rättvis tillämpning har därför varit mindre goda. Jag ska inte här redogöra för alla de fel och brister som ett otal experter har sett i tillämpningen av arbetsskadeförsäkringen under 90-talet. Både jag och statsrådet vet ju att förändringens vindar snart är här och att man som bäst håller på att utarbeta ett nytt förslag till bättre och rättvisare bevisregler. Jag hoppas i likhet med socialförsäkringsministern att detta kan ha stor betydelse för de svårbedömda skadorna, som ofta drabbar kvinnorna. Men visst kan det behövas en attitydförändring hos bedömarna. Trots att det med dagens regler ska tas individuella hänsyn såväl vid bedömningen av skadligheten som vid sambandsbedömningen tror jag att det finns stora brister. Hur ofta tänker handläggarna på att en kvinna kan ha lättare att få sin arbetsskada godkänd eftersom kvinnor har en annan konstitution än män? Det är nog, precis som socialförsäkringsministern så föredömligt skriver i svaret, en verkligt god tanke att lyfta fram frågan om befintligt skick tydligare i den nya arbetsskadeförsäkringen.
Fru talman! Det är precis som Sven-Erik Sjöstrand säger, att även om det är viktigt att ta hänsyn till historien, dvs. snedbedömningar, felbedömningar och orättvisor i bedömningen mellan kvinnor och män, är vi nu ganska nära att hitta en ny utgångspunkt. När vi gör det måste vi ta hänsyn till det förebyggande arbetet, dvs. så att inte fler blir sjuka eller arbetsskadade. Här pågår också ett övergripande arbete med en stor helhetssyn som utgångspunkt. En av de saker som jag tror kommer att innebära att man uppmärksammar t.ex. arbetsplatser som inte fungerar bra är om vi kan få en systematisk information, så att den kunskap som försäkringskassorna får när de får anmälda sjukfall förs över till dem som utövar tillsyn över arbetsplatserna, dvs. Yrkesinspektionen eller det nya arbetsmiljöverket. Sedan är det viktigt med kompetensutveckling och kunskap. Jag är övertygad om att det år som har gått och det år som vi går in i, när vi för en diskussion om en ny arbetsskadeförsäkring tillsammans med det arbete som kassorna själva och Riksförsäkringsverket gör, innebär att vi får en bredare erfarenhet av just det faktum att man med försäkringen som utgångspunkt måste ta hänsyn till att kvinnor och män är olika. Man måste också ta till sig det som Sven-Erik Sjöstrand själv beskriver, nämligen att kvinnor ofta har arbetsuppgifter som är mer underordnade och därmed har mindre förutsättningar att påverka sin egen arbetssituation. Det leder ofta till att de får exempelvis belastningsskador.
Fru talman! Det är nog så att jag och socialförsäkringsministern delar syn. Jag vill återigen tacka för svaret. Jag var lite rädd för att det skulle bli ett väldigt kort svar, därför att jag vet att det pågår många utredningar. Men jag tror att det är bra att vi får en liten debatt om de här frågorna och lyfter fram dem, för de har osynliggjorts ganska mycket. Det är viktiga frågor, och det handlar om uppenbara orättvisor. Jag är glad att det pågår ett intensivt arbete i departementet och att vi snart kanske hittar en lösning. Som feminist vet jag att kvinnor förtrycks. Det kan vara i arbetslivet, i privatlivet och i föreningslivet. Det system vi lever i tilldelar män makt på kvinnors bekostnad. Detta är ett resultat av mäns överordning och kvinnors underordning. Det finns underliggande orsaker. Det är ett helt system som resulterar i att män får makt och privilegier på kvinnors bekostnad. Förhållandet mellan könen är inbyggt i samhällskulturen, i språket och i normerna och värderingarna. Det är mycket en fråga om attitydförändringar och kanske också om att öka kunskapen hos t.ex. handläggare på kassorna. Försäkringsläkarna behöver också få kunskap i genusforskning och titta på arbetsplatserna på ett annat sätt. Jag vet att det har varit en bristande tillämpning. Jag har själv fått ta del av många sådana här ärenden och många klagomål. Det har kanske inte lyfts fram tillräckligt. Visst behövs det en attitydförändring hos bedömarna. Den här interpellationen går kanske i skarven mellan arbetsskadeförsäkring och jämställdhetsfrågor, och jag är glad att Ingela Thalén har svarat på den. Jag vet att Sverige i många avseenden är ett föregångsland i jämställdhetsarbetet. Det har bedrivits ett framgångsrikt jämställdhetsarbete. Den här positiva utvecklingen beror på ett antal samverkande faktorer, som att det har funnits en efterfrågan på arbetskraft i detta land, att många kvinnor har krävt förändring och att det funnits en politisk vilja att skapa ett jämställt samhälle. Det är viktiga frågor för oss alla att driva. Men det återstår mycket att göra. Det är nödvändigt att ha ett arbetssätt som synliggör förhållandena och villkoren för män och kvinnor, att pröva frågor ur ett jämställdhetsperspektiv, se hur olika förändringar påverkar kvinnor respektive män, stimulera aktiva åtgärder, ha mätbara mål och inte minst utvärdera verksamheten. Man kommer in på allt det här när man pratar om socialförsäkringar och i synnerhet arbetsskadeförsäkringen. Jag tackar för svaret.

Fru talman! Marie Engström har frågat statsrådet Ulrica Messing om regeringen är beredd att vidta åtgärder för att underlätta gränssamarbetet på arbetsmarknadsområdet mellan Sverige och Norge samt vilka åtgärder regeringen är beredd att vidta för att tydliggöra ansvaret kring gränsproblematiken som berör olika politikområden. Med hänsyn till att interpellationen berör integration i Norden har ärendet överlämnats till mig som ansvarig minister för nordiskt samarbete. Sverige är starkt engagerat i arbetet med att undanröja hinder för den gränsöverskridande rörligheten för enskilda och företag i Norden. Vi samarbetar i denna fråga förutom med Norge också med Danmark vad avser Öresundsregionen och med Finland. I maj år 2000 presenterades en Handlingsplan för en fördjupad integration mellan Norge och Sverige, som har utarbetats av en tjänstemannagrupp i de båda ländernas utrikesdepartement. Många av de gränshinder som tas upp i denna och som nämns i interpellationen är under behandling i detta bilaterala samarbete. I vissa fall kan det handla om en justering av regelverk, i andra om att tillämpa rådande bestämmelser på ett mera flexibelt sätt. Samtidigt vill jag understryka att det är upp till inte minst det regionala och lokala planet att främja integrationen. Utan att ge mig in på enskildheter i handlingsplanen vill jag nämna några frågor som vi från svensk sida lyft fram. Det är svårare för samboende eller ensamstående i Sverige att få köra sin svenskregistrerade bil i Norge vid tillfälligt arbete där än vad det är för gifta personer. En svensk läkare får inte ta med sig sin läkarväska över gränsen. Det norska skattesystemet innebär att en norsk gränsgångare som arbetar på svenska sidan gränsen måste betala förskottsskatt kvartalsvis till norska staten. Självfallet agerar vi i fråga om motsvarande problem på vår kant. Efter norska påpekanden har vi möjliggjort att också norska laboratorier kan verka i Sverige och t.ex. utföra analyser av dricksvatten. Som positivt exempel kan jag även nämna att de nordiska handelsministrarna på svenskt initiativ kommit överens om en ordning som innebär att t.ex. en grävmaskinist kommer att kunna ta över sin maskin på andra sidan gränsen för att utföra ett arbete. Självklart har vi skillnader i skattesystem, socialförsäkringssystem och arbetsrätt. Dessa är ofta av sådan art att de inte kan harmoniseras. Här tror vi att förbättrad information är till hjälp. Vi välkomnar det arbete som bedrivs på regional basis i detta syfte. Vi har i Norden förmånen av en gemensam arbetsmarknad. Genom EU och EES-avtalet som Norge anslutit sig till kan de nordiska länderna bli en verklig hemmamarknad. Till syvende och sist handlar mycket av samarbetet mellan Sverige och Norge om att förverkliga EU:s inre marknad. Gränshinderfrågorna är medborgarnära EU-politik som berör de fyra friheterna fri rörlighet för personer, tjänster, varor och kapital. Det är nödvändigt att det pågående integrationsarbetet får genomslag i praktiska åtgärder. I sammanhanget kan jag inte underlåta att ta upp frågan om handelsutbytet mellan EG och EFTA länderna vad gäller förädlade livsmedel, t.ex. barnmat. Det är viktigt att genomförandet av protokollet inte fördröjs, att Norge lever upp till andan i EES avtalet och det åsyftade handelsutbytet. Detta är vad modernt europeiskt samarbete handlar om. Det är glädjande att Marie Engström tagit upp de viktiga gränshinderfrågorna. Sverige och Norge har 160 mil gemensam landgräns. Även om våra länder har ett väl utvecklat samarbete inom olika områden finns en viktig potential som vi till fullo måste ta vara på. Mycket står att vinna på att ta bort byråkratiskt krångel och undanröja andra trögheter för att främja integrationen. Därmed har jag besvarat interpellantens första fråga. Vad gäller den andra frågan bör det ha framgått att ansvaret för samordningen av gränshinderfrågorna inom Regeringskansliet ligger på Utrikesdepartementet, samtidigt som naturligtvis sakansvaret i varje enskild fråga på central nivå ligger på respektive fackdepartement.
Fru talman! Jag vill tacka Leif Pagrotsky för det jag tycker är ett bra svar på min interpellation. Den här frågan har jag debatterat tidigare, inte med Leif Pagrotsky utan med bl.a. Björn Rosengren. Jag vände mig till Ulrica Messing därför att hon har ansvar för regionalpolitiska frågor, men jag tror att det var mycket bra att det var Leif Pagrotsky som tog över svaret. Sverige och Norge har ju väldigt mycket gemensamt och, som det också står i svaret, det är 160 mil gräns vi har att hantera. Mycket av värderingar, kynne och även lagstiftning stämmer överens på båda sidor om Kölen. Man skulle kunna tycka att den geografiska gränsen inte skulle resa så stora hinder som den många gånger tyvärr gör. Jag är mycket medveten om den handlingsplan för fördjupad integration mellan Sverige och Norge som svaret hänvisar till. Jag tycker att det är väldigt många bra saker som tas upp i den, just frågor kring arbetsmarknad, sociala frågor, hinder för näringslivet inte minst och vad gäller infrastruktur och kommunikation. Det viktigaste av allt tror jag ändå är den slutsats som man drar på s. 4 i svaret, att harmoniseringar och ändringar av regelsystem inom t.ex. skatte och socialförsäkringsområdena inte är möjliga att göra. Det förstår jag också. Men jag tror att det är där som många av de här hindren och problemen uppstår. Det kan vara en kombination av ett tillämpningsproblem och ett informationsproblem. Det är väldigt många människor i Värmland som har Norge som sin arbetsmarknad. Och det är väldigt många som i efterhand upptäcker att t.ex. en föräldrapenning från Norge inte berättigar till a-kassa när man blir arbetslös i Sverige. Det finns många exempel på att detta fungerar väldigt dåligt. Jag tycker att den här frågan är särskilt viktig just nu när högkonjunkturen avmattas. Norge kommer därmed att återigen bli en mycket viktig arbetsmarknad för många av skogslänen, t.ex. Värmland, men även för andra. Jag tycker att det är viktigt att se detta också ur det perspektivet. Även på frågan om samordning inom regeringen har jag fått svar. Samordningen ligger inom Utrikesdepartementet. Men jag anser ändå att det finns ett problem här också. Varje fråga ligger på sitt departement. Det gäller skattefrågorna, socialförsäkringsfrågorna och arbetsmarknadsfrågorna. Var någonstans ska vi kunna få en samordning kring de frågorna utifrån gränssamarbetsperspektivet? Det är det jag tror lite grann är kärnan i den här problematiken.

Fru talman! Vi är båda besjälade av viljan att förstärka integrationen i våra gränsbygder vid vår långa gräns mellan Sverige och Norge. Gränsens längd är ju kolossal. Det är faktiskt EU:s längsta yttre gräns. Den består av glest befolkade bygder i stort sett hela vägen. Människorna som lever på båda sidor om denna gräns behöver underlag för arbetsmarknad, service och annat på båda sidor för att kunna ha en rimlig och normal levnadsstandard. Det är min åsikt. Ju bättre vi lyckas riva gränshinder, desto bättre möjligheter blir det för bevarad service och bevarad arbetsmarknad i de glesbygder som ligger utmed gränsen. Det är viktigt för oss att jobba med detta på två sätt. Det ena är att ta bort de regler som i långa stycken hindrar. Vi kan inte komma jättelångt med det, därför att våra länder har olika åsikter vad gäller skattepolitik, socialförsäkring, sjukförsäkring och föräldraförsäkring. Det måste vi leva med. Men på en del områden är reglerna dumma och omotiverade och bör harmoniseras. Det gäller t.ex. regler för snöplogar, grävmaskiner och lyftkranar. Om man bor i glesbygden och är en liten entreprenör med den här typen av verksamhet måste man kunna ta kunder på båda sidor om gränsen om man inte ska bli utkonkurrerad av konkurrenter som ligger i en större ort längre in i landet. Här måste gränsbygden bli en naturlig enhet. Men förutom regelharmonisering finns det ett annat område som jag tycker är oerhört viktigt. När vi nu har olika regler på olika områden är det viktigt att människor som lever på båda sidor om gränsen på ett enkelt och smidigt sätt kan få information om vad som faktiskt gäller, så att man kan inrätta sin vardag på ett bra sätt och inte blir hänvisad kors och tvärs till olika myndigheter där ingen har överblick över alltsammans. Det här känner jag som min uppgift i regeringen. Andra statsråd har ansvar för enskilda delar av detta, skattefrågorna, socialförsäkringsfrågorna, arbetsmarknadsfrågorna osv. Men jag driver på för att vi ska inrätta gemensamma informationsfunktioner dit människor kan vända sig och på ett ställe få veta hur det förhåller sig över hela fältet. Om man överväger att ta ett jobb på andra sidan, om man överväger att förändra sin vardag så att man så att säga blir gränsöverskridande är det en kontakt som kan ge svar på många frågor man behöver. Det här har vi sjösatt i Öresundsområdet där vi har startat ett informationscentrum i Malmö, mitt i staden. Med hänsyn till glesbygden och den enormt långa gränsen mellan Norge och Sverige är det inte en form som lämpar sig där. Men Länsstyrelsen i Värmland samordnar nu förberedelsearbetet för att inrätta någonting liknande som kan vara människor behjälpligt utmed hela den 160 mil långa gränsen, vare sig det blir med Internet, telefon eller på andra sätt. Det här är ett område där vi måste bli bättre, där vi jobbar aktivt för att underlätta för de människor som bor där.

Fru talman! Jag får tacka för svaret. Jag tycker också att det är viktigt att det görs konkreta saker. Det här är konkreta frågor som måste ha konkreta lösningar och inte bara stora övergripande vackra ord. Det här är faktiskt en vardag som väldigt många människor befinner sig i. Därför tror jag detta är bra. Jag tror också att just satsning på information kanske är nummer ett i det här sammanhanget. Det finns andra saker som utgör problem som jag inte tycker skulle behöva vara problem över gränserna. Det är t.ex. postgången. Det tar så lång tid för ett brev att komma fram från den ena sidan gränsen till den andra. Det vet jag också är någonting som man beskriver i handlingsplanen och som man försöker hitta lösningar på. I dag finns ett slags Norgebrevlåda i Göteborgstrakten. Använder man den är man garanterad att brevet ska komma fram i god tid. Men i det samhälle vi lever, med snabba kommunikationer, låter det nästan som stenålder att det ska ta fem dagar för ett brev att resa från Norge till Sverige eller vice versa. Det finns ju så mycket konkret man skulle kunna göra. Detta stämmer inte med det samhälle vi lever i och med de möjligheter vi har. Jag skulle vilja ställa en kort fråga till Leif Pagrotsky innan vi avslutar. Den handlar om det kommande Schengensamarbetet. Det finns en diskussion om huruvida vi inom Schengenländer, nu inbegriper jag även Norge, ska ha ID-handlingar eller pass på oss för att kunna motivera varför vi befinner oss i ett Schengenland. Hur tror Leif Pagrotsky att det kommer att påverka arbetsmarknaden mellan Sverige och Norge? Kommer svenska medborgare som ska arbeta i Norge att behöva ha passhandlingar till hands?
Fru talman! Låt mig börja med den sista frågan om Schengensamarbetet. Det innebär att vi kan resa över gränserna i Europa utan att behöva visa upp någonting, utan att behöva stanna och stå i kö, dvs. bara gå in. Det ändrar inte de regler som redan tidigare har gällt, om jag har blivit rätt informerad, att man måste kunna legitimera sig. Jag har själv blivit avkrävd legitimation av norsk polis mitt i Oslo. De reglerna påverkas inte av Schengensamarbetet. Möjligen kommer ett och annat lands poliser att bli mer aktiva och klåfingriga, eller en och annan hotellreceptionist att bli än mer nitisk och begära att man visar pass eller legitimationshandling när man checkar in. Just gränspassagen förenklas kraftigt så att övriga Europa kommer att närma sig det försprång vi har haft i Norden, där vi sedan 50 år tillbaka inte har behövt visa upp något pass när vi har åkt över gränsen. Låt oss se det som en utmaning att vi ska flytta fram positionerna i vår integration, så att vi fortsätter att kännetecknas som Europas försökslaboratorium av väl integrerade, samarbetande länder. Mycket av samarbetet sker inom ramen för EU:s inre marknad. Det är ett normalt sett okänt förhållande att Norge är en nästan fullvärdig deltagare på den inre marknaden. Jag ser det, som ansvarig för den inre marknaden i Europa, som en av mina uppgifter att ständigt påminna om att Norge är en fullvärdig deltagare. Till det gemensamma möte som ministrar för inremarknadsfrågor och konsumentfrågor ska ha i Lund i april har jag som ordförande sett till att bjuda in också de norska ministrarna som fullvärdiga deltagare - just för att understryka detta. I dessa tider är det kanske inte så vanligt och populärt att prata om ökat samarbete, fördjupad integration, färre gränser. Vi har alla sett på TV hur Norge numera har kommenderat ut militärer att bevaka gränsen mot Sverige - för första gången på lång tid, om jag förstår det rätt. Jag minns inte om det var under andra världskriget eller 1905 som det hände senast. Det ger en bild av två länder som nu håller på att glida isär. Jag hoppas att det är en bild som är tillfällig och att den är felaktig. Jag tycker att vi kan enas om att vi på den svenska sidan ska samarbeta om att intensifiera vårt arbete för att minska gränsens betydelse, inte minst för att bekämpa den bild som har kommit fram av två länder som bygger gränser, reser hinder och försvårar samarbete. I det arbetet tycker jag, precis som Marie Engström säger, att näringslivet har en viktig roll att spela.

Lyckas vi hålla en sådan process levande tror jag att vi så småningom kommer att kunna sudda ut effekterna av det som har hänt i det svensk-norska samarbetet under de senaste veckorna.
Fru talman! Jag vill kort avsluta med att säga att vi har haft en nyttig debatt. Det är viktigt att om något år följa upp debatten och se vad som har hänt, vad vi har kommit fram till. Jag delar också Leif Pagrotskys syn att det som ska göras i det regionala arbetet av näringslivsorganisationer och andra intressenter är inte minst viktigt. Det går inte att göra allt här uppifrån. Samspelet är det absolut viktigaste.

Fru talman! Jag ska inför kammaren ge en redogörelse för Europeiska rådets möte i Stockholm. De senaste åren har varit ekonomiskt framgångsrika för den europeiska unionen. Tillväxten har varit god, och 2 1⁄2 miljoner nya jobb har skapats. Två tredjedelar av dessa har gått till kvinnor. Toppmötet i Stockholm har lagt en bas för hur denna goda utveckling ska förstärkas och hur moderniseringen av EU:s ekonomi ska drivas vidare. Toppmötet var det första i en serie av möten där var och en ska förverkliga den målsättning som slogs fast i Lissabon, att EU ska vara den mest konkurrenskraftiga ekonomin i världen år 2010. I Lissabon lade vi grunden, i Stockholm byggde vi den första av tio våningar. För att nå målet krävs en dubbel ansats, dels att reformera den europeiska ekonomins funktionssätt, dels att modernisera den europeiska sociala modellen. Full enighet rådde om att de övergripande målen förutsätter dels att unionen och medlemsstaterna binder sig vid målet om full sysselsättning, dels ett dynamiskt EU som måste bestå av aktiva välfärdsstater. Fyra nya områden har lagts till den dagordning som vi formade redan i Lissabon. Den demografiska utmaningen diskuterades för första gången ordentligt av stats och regeringscheferna. Det är centralt att denna fråga kommer in i vårt långsiktiga arbete. Den demografiska frågan har väldiga konsekvenser, delvis naturligtvis statsfinansiellt. Det handlar om pensionssystemet. Det handlar om vården av de äldre. Det handlar också om en långsiktig tillgång på arbetskraft. Båda dessa perspektiv måste vi anlägga, och båda dessa pespektiv har vi diskuterat ifrån i Stockholm. Däri ligger den demografiska utmaning som unionen står inför. Det är också tillagt till Lissabonstrategin. Den bygger på två balanserande synsätt: ekonomisk reform och social sammanhållning. Men ingendera är möjlig utan att vi också har en ekologiskt hållbar utveckling. Därför läggs detta till. Det fjärde tillägget är viktigt i det pågående arbetet för att utvidga unionen. Beslut har fattats om att införliva också kandidatländerna i Lissabonstrategins målsättningar och processer. Det är dessa fyra tilläg som har gjorts till den dagordning som lades fast i Lissabon. Slutsatserna från toppmötet i telegramstil låter som följer. Detta får stor betydelse för genomförandet av en gemensam europeisk marknad för finansiella tjänster och riskkapital. Här är ett genombrott som blev möjligt efter det att finansministrarna hade enats om den s.k. Lamfalussyrapporten. Det gjordes dagen före toppmötet. Det är ett väsentligt steg framåt. Det manifesteras, men inga årtal anges. Det är ingen hemlighet - det har man kunnat följa i medierna - att vi är överens om att detta ska göras, men i fråga om takten för det skiljer vi oss åt. Det är inte minst viktigt för Sverige, som redan har gjort detta. Frågan kommer att tas upp på nytt i Göteborg. Den utestående frågan är en diskussion mellan Spanien och Storbritannien som är kopplad till Gibraltarfrågan. Förhoppningsvis finns en lösning fram vid Göteborgsmötet. För att främja en fungerande marknad ska snedvridande statliga stöd till näringslivet minska. Det ska ske senast 2003. Också där finns information via Internet med resultattavlor för att på så sätt visa i vilken riktning som utvecklingen går. Det arbetet intensifieras och återigen slås fast ökad frihandel och främjande av tillväxt och sysselsättning. Det kan låta som en självklarhet, och i den här kammaren är det en självklarhet. Det har inte skett så i alla medlemsländer.

Fru talman! Jag vill tacka statsministern för en rejäl genomgång och information om vad som togs upp på toppmötet. Vi har via medierna fått utomordentlig information. Jag är tacksam för det. Det finns en frågeställning som jag gissar att ganska många bär på.

Jag vet att ni inte hade den frågan uppe på dagordningen, men den ska ändå snart upp. Det är fasansfulla scener vi ser dagligdags i TV. Vi vet att budgeten inte utvidgas. De resurser som finns där, finns där. Men det är klart detta kostar en del länder nere på kontinenten hisnande summor. Tror statsministern att det finns risk för att de länder som för närvarande drabbas särskilt hårt kommer att använda den nuvarande jordbrukspolitiska situationen med den dramatik och de kostnader de innebär för att skjuta upp utvidgningen? De länderna kanske inte alla är så positiva till utvidgningen som samtliga partier i Sveriges riksdag är.
Fru talman! Låt mig först rikta ett tack till kammarens partier för ett väldigt gott samarbete före toppmötet. Vi har från regeringen känt att vi har haft stöd när vi har företrätt Sverige under detta toppmöte men också när vi har hållit i klubban för hela unionens räkning. Det är jag tacksam för. Det Alf Svensson tar upp är naturligtvis en svår fråga. Den har många dimensioner. Jag tror inte att vi ännu är i det läget att vi vågar värdera vad den jordbrukspolitiska krisen kostar och vilken slutlig ansträngning den kommer att ge till budgeten. Nu har vi bytt perspektiv lite under resans gång. För fyra fem veckor sedan var det BSE det handlade om. I dag är det mul och klövsjuka. Det är möjligt att vi kommer att byta perspektiv ytterligare framöver, vad vet jag. Men det rena krisbekämpandet, som är kopplat till båda dessa två allvarliga utbrott, måste göras oavsett vilken jordbrukspolitik vi har. Jag hoppas verkligen inte att någon regering eller någon opinionsbildande kraft i något medlemsland tar denna krisbekämpning till intäkt för att säga att vi nu inte har råd eller tid med en utvidgning av unionen. Det vore dystert och felaktigt. Jag ser inte några sådana tecken nu. Det andra jag kan uttrycka ett önskemål om är att man inte kopplar utvidgningsprocessen till reformeringen av jordbruket. Det jordbrukspolitiska beslut vi nu har ska ses över år 2003. Det är vi i full gång med att göra. Perioden går ut år 2006. Skulle man få en koppling mellan utvidgning och ny jordbrukspolitik finns en väldig risk för att det kan komma att framstå som att vi skjuter utvidgningen väldigt långt framåt i tiden. Det finns heller inte någon som har uttryckt viljan att göra det. En jordbrukspolitisk reform är redan beslutad. Den ska genomföras. År 2003 är första stationen för utvärdering. Krisbekämpning är nödvändig. Den ska genomföras. Utvidgningen är politiskt önskvärd och riktig. Den ska genomföras. Det finns kopplingar mellan dessa. Men de är inte av sådant slag att de förhindrar någon av processerna. Det är min bedömning. Jag ser heller inte några sådana politiska tecken i Europa.

Fru talman! Jag är tacksam för svaret. Jag har ingen avvikande uppfattning mot den som statsministern deklarerade. Det låter kanske konstigt, men på något sätt skulle man inte bli alldeles häpen om den här katastrofen, som det är för vissa länder, togs med i diskussionen. Jag var alltså lite nyfiken på om det hade framskymtat när jordbrukspolitiken togs upp under de överläggningar som ägde rum. Jag är helt klar över, som statsministern säger, att ingen i dag kan beräkna kostnaden. Men att den blir gigantisk är helt uppenbart.
Fru talman! Jag ska svara väldigt kort. Frågan diskuterades inte från detta perspektiv. Jag är glad för det. Det är logiskt och politiskt ansvarigt.
Fru talman! Även jag tackar statsministern för redogörelsen. Stockholmsmötet kan sammanfattas med att det inte blev några stora misslyckanden men inte heller några klara framgångar. Det blev, som kommissionens president Prodi förutsåg, många målsättningar men få åtgärder, eller annorlunda uttryckt: mycket prat och lite resultat. Detta är första gången då vi ska avläsa var vi har kommit med Lissabonslutsatserna. Jag tror inte heller att statsministern kan ha den uppfattningen att vi nu har klarat av eller tillryggalagt en tiondel av vägen fram till det som ska bli det slutliga resultatet med den mest konkurrenskraftiga ekonomin i världen. Jag ska inte ge mig in på några enskildheter i ordförandeskapets mångordiga slutsatser. Jag vill diskutera den metod som används för att nå fram till dem. Göran Persson brukar tala mycket som mellanstatligt samarbete och vad som kallas den öppna samarbetsmetoden, dvs. mål, riktlinjer, indikatorer, resultattavla och kamratpåverkan. Men biter det på fransmän som har val om ett år? Är det meningsfullt och effektivt att stats och regeringscheferna på detta sätt ägnar sig åt detaljer som man här har gjort? Principbeslutet om den inre marknaden fattades en gång genom en rättsakt efter noggrann förberedelsen av kommissionen. Varför inte gå till väga på samma sätt när man nu ska genomföra den inre marknaden? Varför ska alla beslut ta vägen över det europeiska rådet? Varför kunde man inte nöjt sig med att finansministrarna fattade beslutet om den finansiella marknaden? Finns det inte skäl att återgå till en ordning där kommissionen förbereder och genomför beslut som fattas av de enskilda ministerråden i förening med Europaparlamentet? Då kan Europeiska rådet ägna sig åt att vara ett informellt samrådsorgan som diskuterar långsiktiga riktlinjer och gör bedömningar för framtiden i sådana frågor som inte har detaljkaraktär.
Fru talman! Mycket prat och lite konkretion - jag instämmer inte helt i den beskrivningen, men jag är naturligtvis inte heller av den uppfattningen att vi kom så långt som vi själva hade önskat. Men detta ligger också i samarbetets natur. Inget enskilt land får exakt så som det vill. Nu finns det inte heller någon politisk förutsättning för att lägga den här typen av genomförande på kommission. Tobisson pekade ut ett speciellt land och frågade: Vad biter på det, och vad biter inte på det? Om vi inte kan övertyga ett lands politiska företrädare vid sammanträdesbordet om att gå i en viss riktning eller titta på goda exempel, vad får oss då att tro att vi skulle kunna övertyga dem om att konstitutionellt släppa i väg hela beslutanderätten över detta till en kommission långt borta? Detta måste man förstå. Jag har många gånger sagt att unionen just nu präglas av två samtidiga processer. Den ena gäller den inre marknaden med dess logik och regelverk och kommissionens ställning, och den andra gäller ambitioner som inte direkt är kopplade till den inre marknaden utan till ekonomisk politik och social politik i övrigt och som vi har nationell beslutanderätt över. Vi behöver ha något slags metod för att jämföra oss med andra och för att driva utvecklingen framåt. Jag tror att vi kommer att ha det så här under överskådlig tid. Detta är säkert inte slutstationen för utvecklingen. Den kan se annorlunda ut, men unionen utvecklas gradvis hela tiden, och just nu tycker jag att vi tar kliv i rätt riktning, även om jag kan hålla med Tobisson om att det är värt att diskutera de här formerna. De är självklart inte ideala, men jag ser just nu inga som är bättre.
Fru talman! Som statsministern presenterade det syftade Lissabonslutsatserna till att gifta samman en reformering av ekonomin med en förstärkning av den sociala sammanhållningen. Man kommer dock inte ifrån att det här är två områden med olika status inom det europeiska samarbetet. Sysselsättningspolitik och sociala frågor hör till den nationella beslutskompetensen, och där kan EU bara utfärda rekommendationer. Vad sådana är värda har vi själva sett när vi efter upprepade uppmaningar, som statsministern har varit med om att ge, om att sänka skattetrycket och skatten på arbete ändå funnit att regeringen ändå struntat i att göra detta på hemmaplan. När det gäller den inre marknaden har EU beslutskompetens, och besluten kan fattas med kvalificerad majoritet. Man kan alltså inte lägga in något nationellt veto. I sista hand kan EG-domstolen ingripa mot ett land som inte lever upp till sina förpliktelser. Varför föredrar statsministern att behandla även frågor som inte har det här kravet på enhällighet med soft law? Jag tänker då på den ekonomiska sidan. Varför inte låta behöriga EU-institutioner sköta detta själva på det sätt som var tänkt? Min poäng är att Europeiska rådet då får tid över till att diskutera angelägna och långsiktiga frågor som gäller jordbrukspolitiken, frihandelsförhandlingar och framför allt utrikes relationer.
Fru talman! Det är möjligt att vi hamnar där någon gång i framtiden, men just nu finns det inga politiska förutsättningar för detta i Europa. Ibland har vi framställts som något slags avvikande nation i det här avseendet, som om vi skulle ha en överdrivet EU skeptisk befolkning. Och visst är svenskarna kritiska och avvaktande i allra högsta grad, men vi är inte ensamma. Det finns inget folkligt stöd för att driva på det bygge som Tobisson skissar på, med i förlängningen klara federala drag. Den dag vi som politiker tror att man kan driva det här i strid med något slags folkmajoritet får vi en kris i unionen. Jag tror att vi just nu har den arbetsform som är politiskt möjlig och som ger resultat. Den är inte så rationell som vissa skulle önska sig, men den är ändå möjlig att förena både med de överstatliga inslag som vi har i form av den inre marknaden och med de krav på nationellt beslutsutrymme som finns när det gäller sociala frågor och grundläggande ekonomisk politik. Så kommer det enligt min bedömning också att se ut under överskådlig tid.
Fru talman! Jag skulle återigen vilja fråga statsministern om jordbrukspolitiken, kanske inte i det perspektiv som Alf Svensson anlade, även om jag tycker att frågan om utvidgningens möjligheter i förhållande till en oreformerad jordbrukspolitik är väldigt relevant. Jag väljer i stället snarare det perspektiv som statsministern nu själv tog upp, nämligen hela projektets legitimitet och många människors motstånd, kritik och avvaktande hållning. Jag tror att denna hållning i mycket har förstärkts av det faktum att jordbrukspolitiken inte diskuterades på ett seriöst och djupgående sätt på det här mötet. Vi har haft och har fortfarande en situation när jordbrukspolitiken, sjukdomarna, stordriften, konsekvenserna av att behandla livsmedel som industriprodukter och av att behandla djur som varor som ska transporteras långa vägar är i vars och varannans mun i det medborgerliga samtalet, men de politiska ledarna diskuterar inte detta när de träffas. Jag skulle vilja veta vilka bedömningar som ligger bakom det beslutet. Jag är medveten om att det finns en agenda. Det sades 1999 att detta inte ska upp förrän år 2003, men när det händer saker som rubriceras som både kris och katastrof borde det väl ändå vara rimligt att man förhåller sig till den verkligheten och till den stora medborgerliga oro som faktiskt finns. Jag skulle vilja höra hur regeringen diskuterade och hur ni i ordförandekretsen resonerade när ni gjorde den avvägningen att detta inte skulle debatteras. Jag skulle också vilja ställa en fråga utifrån den avvaktande hållning som många visar. Jag känner till regeringens ambitioner att föra en öppen politik och en dialog omkring de här frågorna. Hur gick det med Göran Perssons egna ambitioner att möta demonstranter och företrädare för alternativrörelser? Blev det något möte?
Fru talman! Låt mig besvara den sista frågan först. Det blev för min del inte mycket av sådana möten, utan det blev för mig enbart en överläggning med de socialdemokratiska partierna och fackföreningsrörelsen. Därutöver hann jag sorgligt nog inte med att gå utanför lokalen för några möten. Lena Hjelm-Wallén deltog i flera sådana möten. Vi fick lösa detta från regeringens sida så att Lena Hjelm-Wallén tog hand om dialogen också med alla de grupper som, mer eller mindre berättigat, uttrycker kritik mot unionen. Jag tror också att det uppskattades av dem som fick möta regeringen på så sätt. Det uppskattades definitivt av regeringen, som fick deras synpunkter till livs. Vad återigen gäller jordbrukspolitiken blandar vi i regel ihop flera debatter. Den debatt som nu rasar är också en debatt om hur man hanterar en akut kris. Mul och klövsjukan kommer tyvärr att existera även efter nästa jordbrukspolitiska beslut i EU. Man kan till en viss grad skydda sig mot den, men inte för evigt. Det är uppenbarligen en farsot som kommer och går. De inslag i jordbrukspolitiken som kanske ytterligare driver på sjukdomens utbredning förutsätter jag kommer att hanteras, men jordbrukspolitikens grundläggande konstruktion är så stor och så nationellt genomgripande i så många länder att den är ohyggligt komplicerad att hantera. Var vi på svenskt håll står är klart uttryckt. Vi vill ha en reformering. Jag tycker att Gudrun Schyman själv på ett bra sätt uttryckte den kritik som vi har riktat mot olika inslag i jordbrukspolitiken. Hade jag på Stockholmsmötet utifrån den positionen tagit up diskussionen på så sätt, hade vi dock omedelbart kört fast, och det arbete som redan pågår inom kommissionen med en översyn hade troligen blivit fördröjt. Det hade varit kontraproduktivt. Ibland är det ju så att när man tar ett ansvar för att regera och för att leda en organisation kan man inte omedelbart göra allting på en gång enbart efter eget huvud. Man måste söka efter en majoritet, i det här fallet efter en total samstämmighet för att kunna driva processen framåt. Det var det som gjorde att vi bestämde oss för att Stockholmsmötet inte i sak kunde göra någonting åt jordbrukspolitiken. Däremot kunde vi uttrycka vår solidaritet och naturligtvis vår oro, men vi kunde inte i sak göra någonting åt den nu. Då skulle vi gå in i en process som redan har påbörjats och troligen försämra och fördröja resultatet. Det är så det fungerar. Det är kanske inte så glamoröst som besked, men det är definitivt så som verkligheten ser ut.
Fru talman! Jag förstår av statsministern att det är taktiska avvägningar som styr. Jag har full förståelse för att man gör taktiska avvägningar ibland. Men det här kanske inte var ett så bra tillfälle, eftersom det plötsligt fanns en möjlighet att möta det samtal som många människor för och den oro många människor känner. Man kan se på en kris på olika sätt. Man kan se den som ett hot, men man kan också se den som en stor möjlighet. Här fanns en möjlighet att använda krisen för att få i gång en djupare diskussion om jordbrukspolitiken och hur vi ska hantera våra livsmedel och djur. Vi kunde ha fått respekt för att en sådan diskussion sätts i gång tidigare, på ett mer effektivt sätt än enligt den gamla tidtabellen. Vi gör olika bedömningar där. Jag ska passa på och ta upp en annan fråga som rör jämställdheten, som statsministern tog upp. Är det inte märkligt att man säger att sysselsättningsgraden för män ska vara 67 % men för kvinnor 57 %? Det verkar som om det ska vara skillnad på våra möjligheter att ta ett eget jobb med en lön att försörja sig på.
Fru talman! Först om vad som är lämpligt och inte lämpligt i jordbrukspolitiken: Om vi hade gått i gång efter de riktlinjer som Gudrun Schyman talar om hade vi ganska snart hamnat i ett totalstopp. Den oro som det skulle ha skapat vid europeiska frukostbord hade varit väsentligt mycket större. Det är så här man får göra som ansvarig politiker. Det är enkelt att kräva att någon ska gå ut och säga ifrån och klippa till ordentligt. Men sedan då? Man kanske förorsakar en situation som är etter värre. Det är sådant man får väga in, när man har det yttersta ansvaret för ett sammanträde. Vi vill gå längre i jämställdhetsfrågorna. Vi har gått längre. Så här långt kom vi nu på europeisk nivå. Det är en ambitiös reformkatalog som skissas, med hela ansatsen från utbildningssystemen över familjepolitiken, barnomsorgen, arbetsplatsernas utformning osv. Det är en helt ny dagordning. Den kunde ha varit bättre. Men var glad, Gudrun Schyman, att vi nu har fått upp frågan på den europeiska dagordningen. Vilken kraft det ligger i det, när man börjar föra resonemang av detta slag i varje huvudstad. Vilken möjlighet att använda unionen för att hävda jämställdheten! Det är också värt att reflektera över.
Fru talman! Jag vill också börja med att tacka statsministern för att han kommer hit till kammaren och informerar oss direkt och ger oss möjligheter att ställa frågor, även om vi har haft möjlighet att läsa ungefär samma sak i medierapporterna från mötet. Låt oss hoppas att inte Financial Times korrespondent Christopher Brown-Humes får rätt när han säger att mötet inte betydde någonting. Det gjordes vissa framsteg, som statsministern har redogjort för, t.ex. när det gäller avreglering på postområdet. Jag skulle vilja ta upp en annan sak. Efter Nicemötet sade statsministern: Låt oss hoppas och tro att det är sista gången som man får bilden av massmobilisering av poliser, hårda drabbningar mellan medborgare och poliser, demonstrationer osv. Efter Stockholmsmötet får man, även här, bilden av en närmast belägrad stad med tusentals beväpnade poliser som ska hålla människorna från det som statsministern har kallat kompisgänget av statsministrar, premiärministrar och presidenter. Nu blev det inte så stora och våldsamma demonstrationer här i Stockholm, inte minst därför att man inte fick demonstrera i närheten av mötet ute i Älvsjö.

Är det rimligt med en massiv mobilisering för att hålla människor skilda från dem som möts i EU
Fru talman! Vi måste låta polisen göra en bedömning av vad som är rimligt och inte rimligt. Det är klart att det är frestande att ha uppfattningar om det som Sven Bergström redovisade. Men i samma ögonblick som jag har det, går jag in i en verksamhet som polisen har ansvar för. Jag har förtroende för den svenska polisen. Jag förutsätter att polisen löser den här uppgiften i överensstämmelse med den hotbild som man hade klart för sig existerade. Något annat kan jag inte utgå från. Däremot fruktade jag en situation av det slag vi såg i Nice, med bilar som brann, fönsterrutor som krossades och väldigt mycket våld i anslutning till demonstrationerna. Om det hade inträffat hade man med fog kunnat fråga sig om det stärkte känslan av att vi har ett samarbete i Europa som gör banden mellan människor starkare. Jag är tacksam för att det inte inträffade. Efter toppmötet ska jag ha en genomgång med dem som har ansvarat för säkerheten och försöka bilda mig en uppfattning om vad som var rätt och fel och vilken grund som fanns för än det ena än det andra. Men jag kommer inte att uttala mig om det offentligt förrän jag vet deras bevekelsegrunder.
Fru talman! Statsministern undvek nogsamt frågan om han tror att EU:s legitimitet och anseende stärks eller försvagas av den bild som svenska folket får när toppmötet arrangeras så här. Jag upprepar den därför. Naturligtvis är det bra att säkerheten kan garanteras. Men när det sker så att oskyldiga människor drabbas, som vi kan läsa om i Dagens Nyheter i dag, känner alla att det inte är riktigt bra. Statsministern har sagt att det behövs åtgärder för att stärka EU:s anseende hos svenska folket, eftersom vi vet att det inte är särskilt högt. Jag för min del tror inte att detta bidrar till det. Samma helg som toppmötet arrangeras träder också Schengenavtalet i kraft. Det är en händelse som ser ut som en tanke. Schengenavtalet skulle ge oss passfrihet inom EU men betyder i praktiken att vi måste ha passet med oss hela tiden, för att kunna styrka att vi inte behöver det. Dessutom får det negativa effekter för flyktingar och människor som behöver en fristad någonstans i världen. Vi ser hur gränserna skärps och vi bygger fästning Europa. Stärker den bild som svenska folket får när toppmötet arrangeras så här EU:s legitimitet hos svenska folket?
Fru talman! Jag svarade på den frågan i mitt första inlägg med en negation. Jag sade att om det andra hade inträffat, våldsamma kravaller och olika typer av våldshandlingar, hade det naturligtvis inte heller stärkt förtroendet. Jag tror inte att någon tycker om säkerhetspådraget, allra minst jag själv. Jag är mycket besvärad av det. Samtidigt måste jag ha förtroende för dem som har som arbetsuppgift att se till så att i demokratisk ordning utsedda möten får hållas, där man diskuterar den i demokratisk ordning överenskomna dagordningen. Om oskyldiga människor drabbas på det sätt som beskrivs i den tidningsartikel Sven Bergström läser upp är jag den förste att beklaga det. Jag förutsätter att de ansvariga myndigheterna, i så fall, ser till att den människan gottgörs på ett eller annat sätt. Det är självklart. Nog skulle det vara härligt om vi kunde ha ett helt öppet möte, som vi är vana vid att ha i Sverige. Visst vore det härligt. Förhoppningsvis kommer vi dit en dag. Men just nu känns det avlägset, det måste jag erkänna.
Fru talman! Vi har i dag på vårt utomordentliga Helgonät fått en rapport om slutsatserna från mötet utskottsvis. Jag skulle vilja ställa en fråga om den inre marknaden. Kommissionen kommer under år 2002 att utifrån den värdering som nu pågår lägga fram ett förslag om hur de hinder som konstateras på den inre marknaden för tjänster ska undanröjas. Min fråga kan tyckas marginell. Men vi har i Sverige ett mycket lågt bostadsbyggande i förhållande till EU i övrigt. Det kommer att bli ett framtida hinder för vår välfärd. Det är inget statsråd som aktivt tar upp denna fråga. Men när det gäller en harmonisering av varor för att utveckla det hållbara samhälle som statsministern har talat om i sitt anförande - som jag också vill tacka för - är Sverige faktiskt bra. Att stimulera handeln skulle underlätta att komma snabbare fram med det hållbara samhället, för vi kan mycket när det gäller harmonisering.
Fru talman! Jag ska villigt erkänna, som svar på Ulla-Britt Hagströms fråga, att jag inte kan detaljerna kring exakt vad som ska göras åt insatsvaror inom byggsektorn. Men jag vet att det är ett angeläget område att reformera, inte minst för Sveriges del, och det av flera skäl. Ett skäl är det som Ulla-Britt Hagström själv tar upp. Vi har anledning att med självförtroende se framför oss en möjlighet till export av god svensk teknologi inom byggsektorn. Samtidigt skulle jag gärna vilja importera lite av europeiska prisnivåer i svensk byggmaterialindustri. Om en avreglering, en öppning på den inre marknaden, resulterar i detta har vi fått stora välfärdsvinster i Jag förutsätter att kommissionen kommer att diskutera den typen av åtgärder. Vi ser ju att varje marknad som öppnas också får ökad konkurrens och lägre priser, och därmed får vanligt folk som bara har sin inkomst att leva på lite mer för sina pengar. Och det tycker jag är bra.
Fru talman! Eftersom jag har arbetat som lärare i 30 år kanske jag vågar ge några goda råd till statsministern. Det ena är att bryta oligopolen. Vi har fyra stora byggherrar här i Sverige. Vi behöver lyfta fram de små. Det andra är att ta reda på mer om byggmomserna. De skiljer sig mycket åt. Sverige och Danmark har de allra högsta. I t.ex. Tyskland och Frankrike finns det olika möjligheter. Jag hoppas att statsministern tar med sig den här frågan. Det skulle underlätta mycket för att öka bostadsbyggandet, så att vi kommer i balans med övriga
Fru talman! När det gäller att bryta oligopolen är jag fullständigt överens med Ulla-Britt Hagström. Där finns säkert sådant vi kan göra med hjälp av kommissionen. Jag är inte säker på att byggmomsen är en faktor som i sig snedvrider konkurrens. Den tas ju ut på den produktion som faktist görs i Sverige, oavsett vem som gör den. Byggmomsen borde vara neutral. Den höjer kostnader, ja. Men det är också någonting som sedan tillförs det allmänna, som kan användas på annat sätt. Sedan tycker jag inte att Ulla-Britt Hagström på något sätt ska vara blygsam inför sina ambitioner att undervisa. Det är tvärtom en god egenskap hos en aktiv politiker. En ännu bättre egenskap är att vara en mycket läraktig elev, och det är jag. Jag tar gärna goda råd. Tack så mycket!
Fru talman! EU ska bli världens mest konkurrenskraftiga del. Det handlar om en ekonomisk, social och nu också ekologisk hållbar utveckling. Det kom med på slutet. Jag hoppas mycket på det sistnämnda. Jag hoppas att det kommer att bli en mycket stark del och att det kommer igång redan på toppmötet i Göteborg. Men hittills kan man väl säga att det mest handlar om avregleringar. I en tidningsartikel före toppmötet läste jag att utvecklingen mot att bli mest konkurrenskraftig skulle ske genom att vår gemensamma marknad skulle bli mer lik den i USA. Jag undrar om det är riktigt att Europeiska rådet ser USA som en förebild vad gäller öppen marknad för kapital, arbetskraft och varor.
Fru talman! I en mening är USA en förebild. Man har en väl fungerande inre marknad. Som union är den amerikanska unionen av samma storleksordning som den europeiska, även om vi i alla andra avseenden egentligen skiljer oss åt. Där finns konkurrensvillkor och förutsättningar för att arbeta över hela den amerikanska unionen som inte sätter gränser och hinder. Låt oss ta det vi nu skapade, den europeiska inre finansiella marknaden. Det är ett sätt att åstadkomma en utveckling där vi i praktiken närmar oss amerikanska företags konkurrensvillkor. När det gäller vårt resonemang om ett Europapatent är det på samma sätt. När man i Europa kanske ska ha ett patent skyddat med 15 olika språk och med 15 olika processer räcker det med en i USA. Det är den typen av jämförelser vi har gjort, och de är riktiga. Sedan vill vi inte ha den amerikanska sociala modellen. Det finns en europeisk som vi tycker är överlägsen utifrån många utgångspunkter. Vår ambition är att gifta ihop en bra dynamisk ekonomisk utveckling med ett ansvar för en socialt rättvis fördelningspolitik. Där har vi den europeiska dimension som jag tycker är värd att arbeta för.
Fru talman! Det var just med den tanken jag ställde frågan - om ifall man väger ihop de här delarna. Vi har kanske inte ens en europeisk modell, utan vi har olika modeller i Europa för social välfärd. Man kan kanske dela in dem i tre modeller. Vi har en sydeuropeisk, en mellaneuropeisk och en nordisk modell när vi för debatten inom EU om våra sociala välfärdsmodeller. Av dessa modeller anser jag - och jag förmodar också statsministern - att den nordiska med generella system är bättre än övriga när det gäller främjande av sysselsättning och jämställdhet och kamp mot fattigdom. Jag är lite rädd för att det här kan bli en tulipanaros. Fordrar inte en gemensam marknad för varor, kapital och arbetskraft också ett gemensamt system på andra områden, t.ex. det sociala området? Jag blir rädd om vi vill ha den amerikanska modellen som förebild. Nu var det inte så för den sociala delen. Det är ju bra att jag får reda på det. Men på vilket sätt kan vi vara säkra på att det blir de generella systemen för välfärd som blir målet inom marknaden för den sociala välfärdspolitiken?
Fru talman! Säker kan man aldrig vara på någonting. En sak vet jag. Vår generella modell kräver en bra ekonomisk utveckling. Utan en kraftig ekonomisk tillväxt som är stadig och ihållande klarar vi inte vår generella modell. Vi har sett historiskt att det fungerar så. Det är också lätt att teoretiskt visa att det fungerar på det viset. Jag är mest angelägen om att se till att vi får en ekonomisk utveckling som är kraftfull och att vi sedan på det område där vi utvecklar sociala modeller för Europa ytterst har nationell beslutanderätt, men där de goda exemplen förhoppningsvis smittar av sig. I en sådan process tycker inte jag att vi behöver ha dåligt självförtroende.
Fru talman! Jag vill också tacka statsministern för redovisningen av de framsteg man gjort och de beslut man fattat. Statsministern har sagt att det är ett hårt enträget vardagsarbete som måste till ibland. Det är säkert på det sättet. Samtidigt vet vi att under ett ordförandeskap måste man vara beredd på oförutsedda händelser. Det finns en beredskap för det. Det jag menar har inträffat som borde ha uppmärksammats kanske något mer, som vi har varit inne på här, är jordbrukspolitiken. Jag ska återkomma till det. Frågan om Makedonien var också uppe. Där gjorde man, vad jag kan bedöma, ett mycket bra arbete som fortsätter. Vi har hört statsministerns argument för att inte ta upp jordbrukspolitiken i det här skedet. Jag skulle ändå vilja fråga statsministern om det inte under ordförandeskapet ligger ett ansvar för att lägga fram någon form av analys och reformering av jordbrukspolitiken och av hur det bör gå till, så att man ökar tempot. Eller avvaktar man bara och låter det tempo som finns i EU i dag rulla på? Det verkar som om det finns en tveksamhet eftersom problemen är så stora. Det andra gäller det utrikespolitiska området. Ordförandeskapet har nu uppdrag när det gäller Mellanöstern. Där finns det säkert ett utrymme för EU att gå in, eftersom USA vad jag förstår tonar ned sitt engagemang under den nya presidenten. Det rör också Nord och Sydkorea. Statsministern sade att vi ska försöka att få överläggningar på högsta möjliga politiska nivå. Det måste väl ändå vara så att när EU kommer dit med ordföranden är det stats och regeringschefer som är aktuella. Vilket är mervärdet? Hur tänker sig statsministern lägga upp kontakten mellan Nord och Sydkorea? Det är ett viktigt uppdrag, och det måste finnas någon mer uppgift än att bara åka dit och lyssna.
Fru talman! Den sista frågan först. Självklart hade jag inte åkt dit på uppdrag av mina kolleger och jag hade inte fått den uppgiften om det inte hade varit så att jag hade haft en inbjudan från såväl Nordkoreas ledare Kim Jong Il som från Sydkoreas president Kim Dae Jung. Detta är en förutsättning. Annars är samtalen naturligtvis meningslösa. Det andra är att vi också har fått en bekräftelse på att man från båda sidor vill gå vidare med processen. Det tredje är att vi har sagt att vi förbehåller oss rätten att under de här överläggningarna ta upp allt från ekonomiskt samarbete till mänskliga rättigheter och missilfrågor. Det är en bred dagordning, bekantgjord i förväg och också i den meningen accepterad av våra samtalspartner. Sedan kommer vi att skilja oss åt i sak, det är jag övertygad om. Men avsikten är naturligtvis att med denna internationella närvaro ge stöd åt den process som syftar till att lösa den sista kvardröjande riktigt stora konflikten från det kalla kriget och andra världskriget. Jag ser fram emot det. Jag kan bidra, kanske blygsamt, men det är ändå ett bidrag. Jag ser fram emot det och känner ett stort allvar inför uppgiften, som ju är den gemensamma uppgiften för hela den europeiska unionen. Tempot i jordbruksfrågorna och hur den reformeringen ska gå till, var en fråga. Vi skulle vilja driva det mycket snabbare. Men var förvissad om en sak, ser jag möjligheten att under vår ordförandetid växla upp tempot gör vi naturligtvis det. Men om jag ser att en sådan åtgärd skulle betyda att vi omedelbart förstör den process som redan har påbörjats avstår jag gärna från inrikespolitisk poäng och en framgång här i Sveriges riksdag. I stället ser jag den process som resulterar i något ordentligt, konkret på europeisk nivå. Jag ser längre fram i tiden. Det är så det ser ut. Det bedrivs ingen demonstrationspolitik från ordförandegruppens sida under detta halvår. Vi syftar enbart till att komma framåt i sak. Och vi väljer den metod som vi tror bäst gynnar saken. Var vi står själva någonstans är mycket tydligt uttryckt. Nu ska jag också agera så att hela unionens intresse tas till vara. Det är vad det handlar om.
Fru talman! När det gäller den senare kommentaren av jordbrukspolitiken är jag ändå lite förvånad. Det låter som om statsministern verkligen tövar därför att problemen är så stora, att det kan bli kontraproduktivt osv. Men hur produktivt är det att vara passiv i den här frågan egentligen? Vi vet att vi har motstånd på annat håll. Vi vet att jordbruksbudgeten är mer än 50 % av EU:s budget. Det är en stor del. Det måste man även som ordförande vara beredd att ta i och försöka driva, inte minst mot bakgrund av, som statsministern säger, att vi vill att den här processen ska gå snabbare. Ordförandegruppen har ändå en möjlighet att driva på. Det ingår väl i ett ordförandeuppdrag. Det kan inte bara vara att var medlare hela tiden, utan man måste också föra fram sina egna synpunkter. Jag tycker att statsministern är lite väl passiv. Jag tar det inte som demonstrationspolitik. Jag accepterar att den koppling som sker till mul och klövsjukan inte är den mest lyckosamma. Slutligen vill jag bara säga lycka till när det gäller de viktiga förhandlingarna mellan Nord och Sydkorea. Det är en otroligt viktig uppgift.
Fru talman! Jag blir, inte besviken, inte förvånad, bara lite ovillig att återigen upprepa argumenten. Jag tror nog att K-G Biörsmark förstår vad jag säger. Vi ska nå resultat också i jordbrukspolitiken. Jag vet hur vi inte når resultat. Det är med demonstrationspolitik. Hade vi velat ägna oss åt detta skulle vi ha gjort det med stor medial framgång under det veckoslut som har gått. Men jag är säker på att det hade resulterat i rakt motsatt utveckling i sak. Så fungerar det. Det är inte så kul, kanske. Men det är som livet självt, brukar jag säga, det finns ett och annat som man får vänta med att göra tills man har läge. Det är så också med jordbrukspolitiken.
Fru talman! Jag blev väldigt glad när statsministern inledningsvis tog upp frågan om demografin, åldersstrukturen, hur befolkningen är sammansatt åldersmässigt. Det är en oerhört viktig och central fråga. Men om man lyssnar av den svenska politiska debatten märker man att det knappast förs några resonemang. Det är i alla fall inte något som tränger igenom vare sig massmedialt eller politiskt. Min fråga är egentligen: Hur resonerar ni stats och regeringschefer i denna för Europas befolkning oerhört viktiga fråga? Om man ser utifrån svenska förhållanden var det sex stycken som arbetade eller studerade på en som var pensionär år 1960. År 2000 var det 3,75 arbetande på en pensionär. År 2010 blir det 2,2 på en och om en eller en och en halv generation, år 2030, är det en arbetande på 1,75 pensionärer. Den som då jobbar och sliter kan inte sköta mig som fyrtiotalist i vården eller omsorgen. Så här stor är frågan.
Fru talman! Ronny Olander har beskrivit det på ett utmärkt sätt. Då har ändå inte Sverige den sämsta situationen. Det finns länder som är hårdare drabbade än vi, med ohyggligt låga födelsetal. Jag har sagt det många gånger och jag säger det igen, pensionssystem i all ära, statsfinansiell sanering i all ära, tillväxttal i all ära, om det inte finns människor, män och kvinnor, som är beredda att ägna sig åt arbete inom vård och omsorg så har vi ingen trygghet för ålderdomen. Det här är en oerhört stor fråga. Två sätt angriper vi den på. Vi går systematiskt igenom vad som har gjorts på vård och omsorgsområdet och i pensionssystemen, ser efter hur de bäst ska konstrueras för att inte bara erbjuda trygghet utan också stimulera till arbete. På det andra området undersöker vi hur vi utnyttjar den arbetskraft som faktiskt finns i Europa, där vi har all anledning att komma ihåg att 14 miljoner människor fortfarande är arbetslösa. Fortfarande är det så att jättelika grupper inte ens är inne i statistiken över de arbetslösa. Fortfarande är det så att i stora delar av Europa finns inte kvinnorna på arbetsmarknaden. Fortfarande är det så att i stora delar av Europa står de äldre utanför arbetskraften. Det finns oerhört mycket att göra. Låt oss göra det, snabbt och tillsammans, men inte blunda för det faktum som Ronny Olander så oerhört tydligt beskriver med svenska siffror. De är värre i många andra medlemsländer. Därför finns det all anledning att ta tag i detta.
Fru talman! Jag är oerhört tacksam för det svar som statsministern ger. Det visar verkligen att det finns anledning att ta upp de här frågorna till diskussion. Inte minst behöver vi diskutera hur människor ska orka fram till pensionsåldern, 65-årsåldern, och ha en positiv syn på arbetsmiljöfrågor, både i Sverige och ute i Europa. Likadant vad gäller sjuktal och barnafödande. Om jag förstod det statsministern sade inledningsvis rätt skulle Belgien som ordförandeland ta fatt stafettpinnen. Det som hade varit intressant hade varit om det till Göteborgsmötet kanske funnits några riktlinjer över ståndpunkter så att man till Belgiens ordförandegrupp kunnat säga: Ta över stafettpinnen! Vi har lagt en del av grunden till ett vidare arbete.
Fru talman! I en del kommer Göteborgstoppmötet att ta ytterligare ett steg framåt och det gäller pensionssystemen. Där finns en första ordentlig rapport. Arbetets innehåll och reformeringen av arbetslivet ligger redan nu under arbete för den belgiska ordförandeperioden. De kommer vid toppmötet i Laeken att presentera vad de menar och vad vi menar med indikationer på kvalitet i arbetslivet. Det blir jämställdhet, mångfald, livslångt lärande och kamp mot alla former av diskriminering. Sådant kommer att finnas i det resonemanget.
Fru talman! Jag har en ganska kort fråga till statsministern. I punkt 3 i slutsatserna från helgens toppmöte står det att även ansökarländerna ska medverka i förfarandet enligt Lissabonstrategin. Vad innebär detta? Jag skulle vara tacksam om statsministern kunde utveckla den ståndpunkten.
Fru talman! Det innebär att de kommer in i alla de jämförelser som görs via allt det arbete med att ta fram underlag och statistiska redogörelser som föregår toppmöten. På så sätt får de också en stimulans av den öppna samordningsmetoden som Lissabonprocessen är ett uttryck för. Vi vet att de snart är medlemmar fullt ut, och de sitter då med vid bordet och kan påverka slutsatsernas slutliga utformning. Redan nu är det en signal om att komma in i processen därför att de är på väg in som medlemmar.
Fru talman! Jag tackar statsministern för svaret. En följdfråga blir då följande. Blir då utfyllandet av ett stort antal strukturella indikatorer ett villkor för medlemskap inom EU, dvs. det blir ett krav på kandidatländerna att klara jämförelsetalen?
Fru talman! Villkoren för medlemskap i EU finns fastlagda i de dokument vi redan har antagit. De finns med i fördragen. De jämförelser som nu sker är på inget sätt förknippade med villkor för medlemskap. De är någonting helt annat.

Fru talman! Vi har ambitionen, precis som Marianne Andersson säger, att ha dialogen. Nu var det inte så mycket demonstrationer i Stockholm och inte heller ett så hårt tryck på dialog. Lena Hjelm-Wallén har genomfört många möten med olika typer av grupperingar. Hon har mött dem, samtalat med dem, lyssnat till dem och förmedlat deras synpunkter. Vi vill arbeta i den riktningen, samtidigt som jag inser att mina förutsättningar under själva toppmötets gång nog är något mer begränsade än vad jag först lite idealistiskt trodde att de var. Vi ska inte ge upp. Sedan kommer Göteborgstoppmötet att ha en större allmän uppmärksamhet. Det blir ett stort möte med inte bara stats och regeringschefer från nuvarande medlemsländerna utan även från ansökarländerna och ovanpå det USA:s president. Någonting mer kan ju ytterligare tillkomma. Jag hoppas att det mötet också kommer att avlöpa lika fredligt som Stockholmstoppmötet. Sedan var det frågan om Mellanöstern. Vi får ta reda på vad unionen kan göra. Hittills har det varit ganska bekvämt. Båda sidor i konflikten, israeler och palestinier, har ju inte önskat att unionen skulle engagera sig djupare i något slags insats för att underlätta fredsprocessen. USA har spelat den rollen. Nu hade vi en israelisk regering som avgick nyligen och som uttryckte önskan att EU borde spela en aktivare roll. Vi var oerhört nära ett avgörande toppmöte i Stockholm i januari. Det var bara timmar från det. Då hade vi verkligen spelat en roll. Om de nu kommer tillbaka - vilket vi inte vet om de gör, men låt oss säga att de gör det - är det bra att veta att vi inom unionen ser på detta på i stort sett samma sätt. Det vore dystert annars. Annars har vi inga förutsättningar att spela en roll. När de gäller WTO-rundan och u-länderna finns det, som Marianne Andersson vet, ett motstånd mot att gå fram snabbare med att ta bort tullar för de fattigaste länderna. Vi tänker fortsätta att driva den frågan. Leif Pagrotsky har nått en framgång - inte fullt ut, men ändock en framgång - i ansträngningarna för att ge de fattigaste länderna bättre villkor i handeln med Europa. Vi borde kunna fortsätta den politiken också i ett WTO-perspektiv.

Fru talman! Vi är helt överens om att seriösa demonstrationer är ett vitalt inslag i en öppen demokrati. De som försöker att misskreditera sådant bör naturligtvis bemötas. Om de metoder som Marianne Andersson föreslår är de vi ska använda vet jag inte, men vi tar till oss dem som ett gott uppslag. Vi tackar för dem. Också i Mellanöstern är oerhört många av EU:s länder med bilateralt, inte minst Sverige har varit det genom åren. Här tas ständigt olika typer av kontakter. Detta måste bygga på att det yttersta ansvaret för processen ligger hos regeringen Israel och den palestinska myndighetens företrädare. Utan konstruktivt bidrag därifrån och en vilja att gå in ordentlig i processen, har utomstående små möjligheter att med kraft driva fram något slags förhandlingssituation. Vi är i ett farligt läge. Vi följer det från dag till dag, och vi tar initiativ i det läge vi tror att det gynnar saken och för den framåt.
Fru talman! Först vill jag med några få ord uttala min uppskattning över statsministerns och EU:s beslut att sända en delegation till Nord och Sydkorea. Eftersom jag har varit en flitig resenär till Korea, kan jag med eftertryck säga att Sveriges och EU:s insats - vad den nu kommer att bliva - kommer att vara välkommen och efterlängtad. Inte minst i ljuset av att USA tyvärr blir försiktigare i sitt engagemang på den koreanska halvön kommer EU:s roll att vara betydelsefull. Koreahalvön och den 50-åriga konflikten är potentiellt en av världens allvarligaste konflikthärdar, och jag tror att EU:s roll kan vara mycket betydelsefull. Fru talman! Statsministern har redan varit inne på att man under mötet har berört den ekonomiska utvecklingen i USA, Japan och Europa. Jag skulle vilja fråga statsministern i vilken utsträckning den ekonomiska utvecklingen i Öst och Centraleuropa diskuterades. Vi vet, genom vittnesmål och rapporter från en rad internationella organisationer, att en överväldigande del av länderna i forna Sovjetunionen i dag möter mycket stora svårigheter. Berördes på något sätt de humanitära och ekonomiska umbäranden som de här länderna i dag genomlever? I t.ex. Unicefs rapport nämns att man pratar om den växande generationen i öst som en generation i fara. Jag tror att det är väsentliga frågor att diskutera både vad gäller EU:s bistånd och i ljuset av en kommande EU-utvidgning.
Fru talman! När det först gäller det koreanska initiativet har Sverige naturligtvis en speciell förutsättning, bl.a. mot den bakgrunden att vi sedan mycket lång tid tillbaka har haft tre permanenta diplomatiska representationer på halvön, i Seoul, i Panmunjon och i Pyongyang. Det gör att vi har följt utvecklingen nära, med goda informationer och goda relationer. Vi bör på så sätt kunna utöva ett gott ordförandeskap när EU nu visar sin ambition att agera. Jag tycker också att det är alldeles utmärkt att EU gör det. Vi har ofta talat om att den utrikespolitiska dimensionen i EU förutsätter enhällighet, och så är det och så ska det vara. Men när vi väl lyckas skapa den enhälligheten blir det desto kraftfullare. Här är ett område där vi faktiskt kan och vill göra en insats. Det är ett svenskt initiativ som ett svar på en koreansk dialog, men det är med full uppbackning från hela unionen. Jag ser, som jag sade, med stort allvar fram mot uppgiften. Det är riktigt att den ekonomiska utvecklingen i Östeuropa varierar något från land till land. Min bedömning just nu är ändock att den ryska ekonomin utvecklas väl, att de baltiska länderna har varit nere och vänt och att den polska ekonomin utvecklas väl. Det sker naturligtvis från en mycket låg nivå, där social standard av vårt mått inte alls är för handen. Det är en totalt olik situation. Det här var en av de saker som vi i grunden fick en genomgång av tillsammans med president Putin, som naturligtvis också tog upp detta under toppmötet. Där uttryckte vi också vikten av att ekonomisk utveckling måste gå hand i hand med att värderingen av ett demokratiskt samhällsskick och rättsstaten hävdas.
Fru talman! Vad gäller EU:s roll i relation till konflikten på Koreahalvön tror jag att statsministern kanske är en aning blygsam, eftersom jag vet att det inte alltid har funnits en gemensam uppfattning inom den europeiska unionen. Möjligen är det ett svenskt gott hantverk som har gjort att vi har lyckats få en enhällighet vad gäller att skicka en delegation till Koreahalvön. Jag tycker att det är värt positiva ordalag. Vad gäller den humanitära och ekonomiska utvecklingen delar jag naturligtvis statsministerns uppfattning att det ser lite olika ut. Men min poäng är att det inte går att dra slutsatser av att det ser bra ut vad gäller BNP-utvecklingen, utan man måste gå bortom BNP-talen och se vem ekonomin kommer till del. I många fall kommer den inte de unga och uppväxande generationerna i Östeuropa till del i dag.
Fru talman! Nej, det är riktigt, som Kent Härstedt säger, att det är brister i fördelningspolitiken. Det skapar en socialt mycket besvärlig situation, som leder fram till konflikter som är svåra att hantera i ett öppet samhälle. Det är en allvarlig situation. Desto mer tillfredsställande är det att kunna konstatera att president Putin har prioriterat exempelvis en sådan sak som pensionsutbetalningar, att människor som bara har sin pension att leva på, om än knapp, får den i tid och på ett korrekt sätt. Det är en bra signal. Barnens situation exempelvis runt Östersjön i länder som ändock har nått en viss ekonomisk utveckling när man ser på den totala kaka som de har att fördela lämnar mycket övrigt att önska. Det finns all anledning för Sverige att vara pådrivande och kritisk och att hålla debatten uppe. Det är precis så som Kent Härstedt säger, att BNP-nivån i ett land säger inte någonting om hur de sämst ställda hanteras - ingenting. Det enda vi vet är att de har förutsättningar eller inte har förutsättningar att bedriva en anständig politik. Om de gör så eller inte är olika från fall till fall, och det krävs en internationell precis som en nationell debatt.

Fru talman! Henrik S Järrel har frågat mig vilka åtgärder regeringen avser att vidta för att stödja och utveckla hanteringen av s.k. offset eller kompensationsåtaganden vid större affärer med försvarsmateriel. Frågorna gäller också vilka initiativ försvarsministern avser att vidta för att infoga svensk motköpspolicy inom ramen för det utvidgade europeiska försvarsmaterielsamarbetet. Bakgrunden till frågorna är att det enligt Henrik S Järrel saknas långsiktiga lösningar i form av resurser och organisation för den praktiska hanteringen av motköp. Järrel berör också frågan om principerna för svenska offsetkrav. Internationellt har användning av offset blivit allt vanligare. Det är dock inte självklart att offsetkrav alltid ska tillämpas. Det kan uppstå nackdelar i form av ett högre pris i och med att Sverige ställer krav på offset. Lagen om offentlig upphandling anger att affärsmässighet ska utgöra grunden för statlig upphandling. Affärsmässigheten måste bedömas från fall till fall. Det är viktigare att Försvarsmaktens krav på operativ förmåga uppnås än att få till stånd offset i en anskaffning. När det gäller de anskaffningar som Henrik S Järrel tar upp i sin interpellation vill jag hävda att Försvarets materielverk har hanterat frågorna om kompensationsåtaganden och industriell samverkan. Jag vill dock ge Henrik S Järrel rätt i att det finns anledning att uppmärksamma frågan ytterligare. Åtgärder har också vidtagits på senare tid. Regeringen fattade sålunda den 31 mars 1999 beslut om inriktningen för Försvarsmaktens och Försvarets materielverks agerande avseende kompensationsåtaganden vid upphandling av försvarsmateriel från utlandet. I beslutet anges att syftet med att ställa krav på kompensationsåtaganden bör vara att säkerställa försvarsteknologisk kompetens i Sverige inom de av riksdagen prioriterade teknologiområdena. Svenska krav på kompensationsåtaganden bör enligt beslutet normalt förekomma vid större upphandlingar utomlands om minst 100 miljoner kronor. Efter regeringsbeslutet har Försvarets materielverk tillsatt en referensgrupp för offsetfrågor med deltagare även ur Försvarsmakten och Försvarets forskningsinstitut. Denna grupp håller nu på att utarbeta riktlinjer för tillämpningen av regeringens inriktning. Försvarsindustriföreningen deltar i arbetet. Jag anser att referensgruppen är en sådan organisationsform som interpellanten efterlyser. Vidare har resurserna i Försvarets materielverk för att följa upp och utveckla tillämpningen av offsetkraven förstärkts. Jag uppfattar att interpellanten menar att man härutöver bör särskilt avsätta ekonomiska resurser för att allmänt stödja kompensationsåtaganden vid civil industri. Sådana åtgärder faller dock inte inom ramen för den av regeringen angivna försvarspolitiska inriktningen för krav på offset. Utveckling av former för kompensationsåtaganden sker inom ramen för EU-samarbetet och även bilateralt. Som exempel på det sista kan jag nämna en beställning från Försvarets materielverk på splitterskyddade fordon från Finland med krav på motköp om 100 % och finska offsetkrav på motsvarande nivå vid beställning av stridsfordon 90. Andra exempel på kommande affärer där krav på kompensationsåtaganden ställs från Sverige är anskaffning av nya helikoptrar och det samnordiska ubåtsprojektet Viking. Jag anser sammantaget att initiering, genomförande och uppföljning av kompensationsåtaganden vid import av försvarsmateriel fungerar tillfredsställande. Fru talman! Formerna för offset kan dock komma att förändras i och med omstruktureringen av försvarsindustrin nationellt och internationellt samt det ökade bi och multilaterala utvecklingssamarbetet på materielområdet. De effekter som Henrik S. Järrel söker, såväl försvars som näringspolitiskt, kan komma att uppnås på andra sätt än genom traditionell offset. Genom att flera länder, däribland Sverige, deltar redan i upphandlingsfasen och beställer ny materiel gemensamt med andra länder skapas förutsättningar för industrisamarbete genom hela projekt. Deltagande länder och industrier ges därmed förutsättningar att medverka utifrån sina egna kompetenser och förutsättningar. Utvecklingen kan därför i viss mån sägas gå från traditionell offset till ett mer ömsesidigt beroende, vilket också har säkerhetspolitiska fördelar. Att särskilt avsätta resurser för offsetkrav är därför bara en del i att uppnå de försvars och näringspolitiska effekter som frågeställaren efterlyser. Materielförsörjningsutredningens slutbetänkande remissbehandlas för närvarande. I utredningen föreslås att behov och betydelse av offset bör utredas närmare, bl.a. mot bakgrund av internationell praxis på området. Jag vill inte nu föregripa remissbehandlingen av utredningen, men utesluter inte att en fortsatt översyn av offsetinstrumentet måste göras. Jag vill dock betona att den exportstödjande verksamheten, det internationella materielsamarbetet och offsetkraven måste ses som en helhet. Tillsammans bör de åstadkomma de effekter som Henrik S Järrel efterlyser.
Fru talman! Först vill jag tacka försvarsministern för svaret. I huvudsak andas svaret att vi är på ungefär samma linje, försvarsministern och jag, men jag är möjligen lite otåligare än vad försvarsministern är. Frågan är inte så ny att man inte har kunnat göra någonting tidigare. Såvitt mig bekant har denna fråga stötts och blötts och bollats mellan Närings och Försvarsdepartementen i olika tider. Däremot kan man hålla med försvarsministern om att själva förhållandet att man börjar använda sig av motköp är en relativt ny företeelse. Jag vill dock peka på våra nordiska grannländer, som jag också gör i interpellationen, och säga att såväl Norge som Finland tillämpar en 50 miljonersgräns som krav för offset. Där går beloppsgränsen. I Danmark går den redan vid 25 miljoner. Nu säger försvarsministern att man från regeringens sida har föreslagit att 100 miljoner vore en lämplig gräns. Man kan naturligtvis diskutera var den gränsen ska gå. Men det viktiga, och det jag vill försöka lyfta fram i denna debatt, är att man inte kan se detta som en renodlad försvarspolitisk fråga. Den är i viss mån också näringspolitisk.

Nu säger försvarsministern, vilket jag gläder mig åt, att det är en framtid som i högre grad kommer att kännetecknas av att formerna flyter samman när det gäller militär teknologi och civil teknologi. Där är vi ense i bedömningen. Då är det angeläget att man skapar former för att just underleverantörer till de stora försvarsindustrierna får en möjlighet att inte minst övervintra i ett läge av neddragningar när det gäller försvarsmaterielbeställningarna. När försvarsministern talar om att åtgärder har vidtagits på senare tid och hänvisar till ett beslut av den 31 mars 1999 och vi i dag skriver den 27 mars 2001 tycker jag att det tyder på att regeringen har tagit god tid på sig att fundera över detta. Man hade kunnat komma fram tidigare med någon mera substantiell materia för att klara av motköpsproblematiken. Vi är dock ense om att det handlar om att säkerställa försvarsteknologisk kompetens, som försvarsministern säger i sitt svar. Att Försvarets materielverk nu har tillsatt en referensgrupp, som anförs i svaret, för att utarbeta riktlinjer för tillämpningen är ju bra och gott och väl. Men vad jag har erfarit är att kompetensen på Försvarets materielverk när det gäller motköp och offset är starkt beskuren på grund av sjukdom, pensionsavgångar och liknande. Här går svaret från försvarsministern lite stick i stäv med de intryck och informationer som jag har.

Fru talman! Frågorna om principerna för motköpsaffärer i samband med upphandling av försvarsmateriel är viktiga. Jag vill poängtera att de är det inte enbart för försvarsindustrin utan också för det övriga näringslivet. I flera områden i vårt land har frågan också en regionalpolitisk dimension. Försvarsministern använder redan i inledningen av svaret på interpellation 290 uttrycket "kompensationsåtaganden vid större affärer med försvarsmateriel." Det är naturligtvis riktigt att det inte precis är små åtaganden vi talar om när det handlar om totalbelopp på miljarder kronor. Som representant för och ledamot från en landsdel med både mycken och kompetent småindustri vill jag påminna försvarsministern om att offset ofta innebär att många småorder tillsammans bildar en stor massa. Då kan små industrier med produktion av civila produkter vara mycket intressanta. Jag noterade också att försvarsministern i sitt muntliga svar uteslöt en bit av det skriftliga svaret, nämligen om hur nära civil och militär produktion ofta är varandra. För att exemplifiera vad jag menar med resonemanget om civila produkter vill jag nämna ett litet företag jag själv i all anspråkslöshet köpte slangklämmor av till en maskin jag hade i produktion. Det här är ca 15 år sedan. Säljare var ett företag med ett tjugotal anställda hemma i Småland. Men det visade sig att detta lilla företag vid den tiden var världsledande på att tillverka just slangklämmor. Bevisligen används ju slangklämmor både i civila och militära applikationer av olika slag, t.ex. i bilmotorer. Men som produkt betraktas naturligtvis en slangklämma som icke försvarsmaterial. Jag vill också påminna om att små företag ofta har ganska svårt att ta sig ut på världsmarknaden även om de kanske har produkter och en teknik som är världsunik. Sett i detta perspektiv är den fråga som Henrik S Järrel har ställt angående "en konkurrenskraftig, smidig organisation för att hantera motköp, industriell samverkan och andra former av kompensationsåtaganden" mycket viktig. Jag satt i förra veckan i ett intensivt samtal med en god vän som i flera år har försökt samordna just sådana här affärer, offset. Med ett slags koppleriverksamhet har han försökt vara en länk för att sammanföra flera små svenska företag med köpare av materiel i Tyskland under Leopardaffärens motköpsåtagande. Det han efterlyser är just någon form av samordning, kanske den som försvarsministern talar om som referensgruppen för offsetfrågor. Hur långt borta i tiden är denna grupps riktlinjer? Det blir väl inte en organisation enbart för de stora företagen? Och det är väl inte enbart försvarsmateriel den kommer att beröra? Som försvarsministern mycket riktigt påpekar i det skriftliga svaret på interpellationen och som jag också har påvisat med mitt enkla exempel är inte gränserna mellan militära och civila produkter alltid så lätt att dra. Om det är riktigt, som antyds i tidningsartiklar, att det lutar åt avslut nu i april månad i fråga om ett nordiskt samköp av helikoptrar borde väl en organisation som den tänkta vara i funktion för att ta hand om offsetavtalen i denna uppgörelse. Vad anser försvarsministern om det?
Fru talman! Jag tackar för inläggen, som är viktiga i den här frågeställningen. Interpellanten och Harald Bergström tog upp frågan om beloppsgränser för kompensationsaffärer. Vi har valt en högre nivå än de andra nordiska länderna, och jag anser att det är ganska rimligt när man tänker på vilka, jag vågar nästan säga, fundamentalt annorlunda försvarsindustriella strukturer våra länder har. Vi har en försvarsindustri som arbetar brett och på en mycket hög teknologisk nivå. Våra grannländer har av olika skäl en annan struktur, vilket också kan avläsas av att de har andra nivåer både när det gäller leveranser till det egna landet och i exporthänseende. Det är sannolikt en betydelsefull anledning. En annan anledning till att vi har valt den här nivån är att de som arbetar med de här upphandlingsfrågorna konstaterar att man, om man går ut med kompensationskrav, får räkna med att den som man har ett önskemål om att få ett lågt pris ifrån inte är lika intresserad av att erbjuda ett lågt pris. Kompensationskrav kan betyda att det kan innebära högre priser på det som vi ska köpa. Och då ställs ju frågan: Ska vi finansiera det åtagandet över försvarsanslaget? Jag anser att det går att förklara varför vi har valt en annan högre nivå. Jag vill också ta upp frågan om vad som sker. Vår bedömning är att det regeringsbeslut som fattades 1999 är under genomförande. Det system som Materielverket har och den rådgivande gruppen osv. fungerar. Om Materielverket inte har personal som kan hantera de här frågorna är det naturligtvis en sak för myndighetsledningen. Jag ska självklart kontrollera på nytt om det är så att Materielverket inte har varit i stånd att göra det som enligt regeringen ska ske. Vi har gett inriktningen att Materielverket kontinuerligt bör följa upp varje kompensationsåtagande för att kontrollera att leverantörens åtaganden uppfylls på ett korrekt sätt. Materielverket bör också göra en ekonomisk utvärdering efter avslutad upphandling vari kompensationsåtagandet ingått. Och detta bör underställas den här referensgruppen. Det är klart att om det finns uppgifter om att det här inte fungerar för den myndighet som ska göra detta är jag beredd att ytterligare undersöka det här. Låt mig bara få avsluta det här inlägget med en viktig sak. Utgångspunkten från vår sida är att det ska handla om materiel som säkerställer försvarsteknologisk kompetens i Sverige. Kraven bör därför i första hand inriktas på de av riksdagen prioriterade teknologiområdena som är väsentliga att bevara i landet. Jag uteslöt några meningar i mitt skriftliga svar för att kunna klara sexminutersgränsen. Det finns inget annat ställningstagande från mig än att vi har anledning att bevaka det som den här Materielförsörjningsutredningen pekar på, det ökade samspelet mellan civila och militära komponenter. Företag som normalt inte levererar produkter till försvarssektorn kan därmed i större utsträckning än hittills komma att engageras i materielförsörjningen. Därför är engagemanget för dessa företags deltagande som underleverantörer viktigt och betydelsefullt. Jag har ingen annan mening än den som Materielförsörjningsutredningen har. Det är också det som gör att vi kan komma att gå vidare i den frågeställningen.
Fru talman! Det var väl bra att försvarsministern fick reda ut den där lilla parentesen i sitt första inlägg som aldrig kom upp i det talade ordet. Så här säger försvarsministern: Det är viktigare att Försvarsmaktens krav på operativ förmåga uppnås än att få till stånd offset i en anskaffning. Det kan jag hålla med om, men jag ser å andra sidan inte att det nödvändigtvis måste föreligga något motsatsförhållande. Det är naturligtvis bra om man kan sträva efter att försvarets operativa förmåga ska uppnås genom försvarsupphandlingar, materielupphandlingar. Men samtidigt kan man säkerställa att det kan ske ett motköp som gagnar svensk teknologi, försvarsteknologi och också svenskt näringsliv. Det finns ju en rad underleverantörer till den stora svenska försvarsindustrin, som för övrigt inte i alltför hög grad längre är så svenskägd, som kan behöva hjälp på traven. Det är mindre företag som genom beställningar och ett utvecklat samarbete kan upprätthålla och förbättra sin kompetens men som också genom handelsutbytet mellan länder, köpar och säljarländer, kan förmera och förbättra de näringspolitiska förhållandena för säljar eller köparlandet. Sedan talar försvarsministern om att priset kan riskera att skrämma bort en del presumtiva beställare. Det må vara så. Å andra sidan kan kvalitetsaspekten kanske uppväga priset, så att man är beredd att köpa en sak till ett något högre pris om den är av mycket hög kvalitet. Det är ju det som vi ska tävla med - kunnande, know-how och kvalitet. Det är ju där vår spetsteknologiska kompetens ska komma till uttryck, vilket riksdagen också har sagt i sitt försvarspolitiska beslut där man pekar ut fem speciella högteknologiområden där vi ska vara bra. Jag vill peka på den motköpsgrupp som bildades i samband med Jas-affären om Jas-motorerna. Den fick rätt många år på sig men blev klar två år tidigare och kom fram till ett utomordentligt gott resultat för Sverige. Det berodde på att det var utomordentligt kompetenta personer som satt som samordnare mellan industrierna, mellan köparland och säljarland, för att klara administrationen och för att ge impulserna till dem som verkligen skulle göra affärerna. En sådan grupp skulle jag gärna se att vi hade i Sverige också. Vi kan ju snegla lite på Finland som i sitt näringsdepartement lär ha en grupp som nästan uteslutande sysslar med offset och motköpsaffärer och som därigenom får möjlighet att kontinuerligt bygga upp en kompetens för den här sakens skull. Det behövs en övergripande kompetens. Jag menar inte att inte också industrin och företagen har ett ansvar här, försvarsministern. Men jag tycker att en liten promille eller två av en stor försvarsaffär mycket väl kan avsättas för att köpa upp ett sådant här samordnande kansli - en kompetens som har ett övergripande koppleriansvar, för att uttrycka det lite nonchalant.
Fru talman! Jag ska bara säga några få ord. Vi har ju att göra med motköps och offsetaffärer i två varianter. Den ena är när vi själva köper försvarsmateriel, och den andra är när vi säljer försvarsmateriel till utlandet. Min gode vän och tidigare arbetskamrat jobbade med offsetaffärer då vi hade köpt Leopardstridsvagnarna. Jag kan inte förstå att det kan vara så väldigt stor skillnad på civil och militär produktion i det fallet, eller att det skulle innebära att vi ställde speciella krav på att upprätthålla svensk försvarsteknologisk kunskap. Här är det ju fråga om att sälja för ungefär motsvarande det vi betalar, eller den överenskomna summan. Det är i det perspektivet jag mest ser det här med offsetaffärerna. Jag ser detta också utifrån näringspolitisk synvinkel. Jag är inte verksam som försvarspolitiker utan sitter i näringsutskottet. Jag vill än en gång trycka på förhållandet att detta ingalunda är betydelselöst regionalpolitiskt. Vi har en hel del industri som mycket väl kan hävda sig med sina slangklämmor, fru talman, i det här sammanhanget.
Fru talman! Jag vill kommentera med utgångspunkt i några offsetaffärer som har respektive inte har ägt rum från svensk sida. Vid upphandlingen av sonarsystem till våra Visbykorvetter har Materielverket bedömt att krav på motköp skulle resultera i en dyrare produkt eller att produkten med bäst prestanda inte kunde väljas. Där har vi ett exempel där myndigheten menar att det hade varit motverkande sina syften att gå den vägen. Å andra sidan har vi frågan om Leopardstridsvagnarna, som Henrik Järrel och kanske också Harald Norberg tidigare tagit upp. Jag har efterforskat hur utvecklingen har blivit. Här menar sig Materielverket ha god kontroll på offset knuten såväl till grundbeställningar som till optioner som utlösts. Grundbeställningen från 1994 omfattade 30 % s.k. direkt offset, 25 % s.k. civil offset och 45 % s.k. indirekt offset. Dessutom ingick en s.k. frivillig del om 20 % offset, dvs. totalt 120 %. Det har också skett tilläggsbeställningar när regeringen och Materielverket har beslutat om systemmateriel, bärgarvagnar och testsystem. Även då har det ställts krav på hundraprocentig industrisamverkan. Jag drar fram detta därför att det är exempel som jag har fått på hur balanserat ett land som vi, med våra höga försvarsteknologiska krav, kan ställa kraven ekonomiskt och operativt - men också, när det är lämpligt, på hur långt vi kan gå i s.k. offsetåtaganden. Jag anser att det finns en principiell inriktning angiven i det regeringsbeslut som togs 1999 och som verkar sedan dess, nämligen att Materielverket och dess rådgivande referensgrupp svarar mot de krav som andra länder har andra organisationsformer för. Interpellanten nämnde Finland, och jag anser att vårt system i princip fungerar på samma sätt. Det finns även ett affärsråd som från kommersiell synpunkt inom Materielverket behandlar offsetkrav. Jag vill ändå, och då är vi inne på detaljer som slangklämmor, säga att jag har respekt för att detta kan bli en del. Men inriktningen är ändå, om jag får säga det, strategisk åt båda hållen. Vi låter vår försvarsindustri genomgå en omdaningsprocess för att den ska vara starkt konkurrenskraftig internationellt, samtidigt som den kan förse oss med utomordentligt högkvalificerad materiel i syfte att ibland kunna göra offsetaffärer. Det är på den likställda foten som vi vill kunna få åtaganden från sådana som säljer till oss: Ni ska använda er av svensk försvarsindustri för att denna ska kunna fortsätta att utvecklas på en sådan här högteknologisk nivå. Den inriktningen finns i regeringens beslut från 1999, och jag tror att det är klokt att ha det som en hög ambition för Sveriges vidkommande.
Fru talman! När försvarsministern i svaret anför att affärsmässigheten måste bedömas från fall till fall har jag i sak inte några allvarligare invändningar. Jag tycker också att man ska bedöma den från fall till fall. Bekymret är bara att om man tillämpar affärsmässigheten och tycker att den är motiverad väldigt sällan blir ju den kompetens som ska dras i gång när den väl ska utnyttjas tyvärr kanske inte riktigt uppdaterad. Man mister alltså i kompetens. Det fordras en viss kontinuitet för att upprätthålla kompetensen även när det gäller att hantera, administrera och koppla samman motköpen. Därför, menar jag, är det viktigt att man har en kontinuerlig syn på hur frågan fortlöpande ska hanteras. Sedan vill jag säga att Leopardaffären i och för sig verkar rimlig i sitt upplägg. Dock kan påpekas att på den civila sidan - den militära är inte helt avslutad i motköpsdelen, men där verkar det mesta gå på räls - återstår i runda slängar 2 miljarder kronor som ska upphandlas till 2003 års utgång. Det börjar alltså bli lite knappt om tid om ingenting händer. När försvarsministern i sitt svar säger att han sammantaget anser att initiering, genomförande och uppföljning av kompensationsåtaganden vid import av försvarsmateriel fungerar tillfredsställande är jag inte riktigt böjd att hålla med honom. Det finns brister, som jag uppfattar det, annars skulle jag aldrig ha ställt den här interpellationen. Vidare vill inte försvarsministern föregripa Materielförsörjningens slutbetänkande, och det kan jag förstå. Det kan vara skäligt. Men han utesluter inte, jag vill gärna hänga upp mig på det, att en fortsatt översyn av offsetinstrumentet måste göras, bl.a. med hänsyn till de förändringar som nämnts tidigare i svaret. Fru talman! Sammantaget är nog försvarsministern och jag relativt ense. Men man får nog höja hastigheten något.
Fru talman! Först vill jag säga att jag vet att jag debatterar med Harald Bergström. Möjligen sade jag någonting annat i mitt förra inlägg. Jag ber vördsamt att det kan rättas i protokollet. Jag vill också tacka för de avslutande orden från interpellanten. Jag uppfattar också den debatt vi tre har fört i dag på det sättet att ni har vissa synpunkter men att ni ändå tycker att det är ett relativt rimligt fögderi som försvarsministern i dag har att redovisa inför kammaren.

Fru talman! Rolf Gunnarsson har frågat mig hur jag har tänkt att inrikta Försvarsmaktens verksamhet för att klara nyrekryteringen till hemvärnet i framtiden. Inledningsvis vill jag framföra att det är av stor vikt att den frivilliga försvarsverksamhetens roll förnyas i takt med totalförsvaret i övrigt. Den frivilliga försvarsverksamheten måste utveckla nya förmågor och kompetenser för att kunna bidra till vår förmåga att möta nya hot och risker. Med sin anpassade beredskap utgör hemvärnet en viktig resurs vid väpnat angrepp. Hemvärnet kan också stödja samhället i fred såväl vid svåra påfrestningar som vid t.ex. räddningstjänst. Vi har sett utmärkta prov på detta i samband med översvämningarna i Värmland under hösten och i södra Norrland och Dalarna i somras. 1999/2000:30) angav regeringen att hemvärnet skulle uppgå till 90 000 personer för att inom ett år kunna växa till 125 000. Samtidigt påpekade regeringen att det krävdes en djupare analys av frivillgverksamhetens organisation och uppgifter mot bakgrund av den ändrade inriktningen av totalförsvaret. Regeringen tillsatte därför en utredning . Utredningen anser bl.a. att ungdomsverksamhet och meritvärdering kan vara viktiga medel för att förbättra rekryteringen till frivilliga försvarsorganisationer och till hemvärnet. Utredningen föreslår att Försvarsmakten, Överstyrelsen för civil beredskap, Försvarshögskolan och Frivilligförsvarets centrala samordningsorgan särskilt utreder detta. Utredningen anser vidare att frivilligorganisationerna och hemvärnet bör utveckla sin förmåga att ställa upp med resurser utifrån samhällets behov. Kommuner och statliga myndigheter bör öka sin ambition att nyttja frivilliga inom samhällsberedskapen. Utredningen understryker dock att hemvärnet även fortsättningsvis bör vara en del av Försvarsmakten och ha utbildning och övning för höjd beredskap och krig som huvuduppgift. Betänkandet ska remissbehandlas varefter regeringen kommer att ta ställning i ärendet. Ett annat ingångsvärde i detta sammanhang är det förslag som redovisas i Pliktutredningens betänkande Pliktutredningen föreslår bl.a. att tjänstgöringsskyldiga vid mönstringen ska kunna ange tre månaders hemvärnsutbildning som ett alternativ som kan prövas vid sidan om andra slag av grundutbildning inom Försvarsmakten eller hos civila myndigheter. Pliktutredningens betänkande har remissbehandlats och bereds för närvarande i Regeringskansliet. Fru talman! Jag ser det som positivt att det sker en föryngring inom hemvärnet liksom att Försvarsmakten satsar på rekrytering och utbildning av hemvärnschefer. Detta tillsammans med den nya materiel som för närvarande tillförs hemvärnsförbanden - bl.a. fordon och sambandsutrustning - anser jag vara viktiga förutsättningar för att hemvärnet även fortsättningsvis ska vara attraktivt för både gamla och nya medlemmar. Avslutningsvis vill jag framhålla att jag är angelägen om en bred debatt kring hemvärnet. De två utredningar som jag har refererat till och det breda remissförfarandet av utredningarna säkerställer detta. Jag anser att det är mycket viktigt med en bred folkförankring i denna fråga. Allt detta sammantaget lägger grunden till en god utveckling av det framtida hemvärnet.

Fru talman! Jag tackar statsrådet för svaret på min interpellation. Statsrådet och jag har ju tidigare debatterat den här frågan ett antal gånger, och som läget är tror jag kanske att vi kommer att mötas i talarstolen en och annan gång också i framtiden. Som jag skriver i min interpellation är vi i dag långt ifrån siffran 125 000 hemvärnsmän. Vi är också långt ifrån siffran 90 000, som är ett annat mål. De siffra som jag fick fram då interpellationen skrevs var 67 000, och bland dessa var det 40 % som gjorde sina s.k. kontraktstimmar. Läget är alltså rätt bekymmersamt på rekryteringsfronten. Vi har en bra bit kvar för att nå de mål som vi har satt upp. Jag instämmer med mycket i det svar som statsrådet har givit här, bl.a. när det gäller hemvärnets inriktning att också stödja samhället vid svåra påfrestningar i fred, t.ex. i samband med räddningstjänst. Både statsrådet och jag har ju varit ute och sett flera goda exempel på att hemvärnet har gjort ovärderliga insatser. Jag tänker på översvämningarna i mitt hemlän Dalarna och också på översvämningarna i södra Hemvärnsmännens insatser blir mer värda, om jag uttrycker det lite slarvigt, i ett sådant på försvarskartan vitt område som Dalarna har blivit efter det senaste försvarsbeslutet. Det känns precis som att en fungerande hemvärnskår är ett måste i ett sådant samhälle. Det är också så när det gäller försvarsviljan och förankringen av försvaret att det är viktigare med en fungerande hemvärnskår i områden där försvaret försvunnit, om jag uttrycker det så, alltså där förband och regementen har lagts ned. Det finns en sak i statsrådets svar som jag skulle vilja ha förtydligad. Det är kanske jag som är dum som inte förstår, men det är det här med att kommuner och statliga myndigheter bör öka sin ambition att nyttja frivilliga inom samhällsberedskapen. Om statsrådet ville utveckla det vore jag tacksam. Det är säkert bara jag som inte förstår, men det skulle vara intressant att höra. En sak i min interpellation som statsrådet däremot inte tog upp nu var en del som har med Falun och Dalarna att göra. Själva korttidsutbildningen är ju ingen dalafråga i stort, men det har kommit upp tankar från dalregementsgruppen, det tror jag att försvarsministern känner till, om att man inom befintlig budget skulle utbilda soldater i tre månader med inriktning mot hemvärnet. Det skulle vara intressant att höra statsrådets åsikter på och synpunkter kring detta. Korttidsutbildningen är ju en bit som också tas upp i
Fru talman! Jag välkomnar fortsatta debatter omkring hemvärnet. Det är en mycket viktig del i vårt försvar, och det håller också på att få en ännu mer framträdande roll genom att det kommer att vara en viktig del i de nationella skyddsstyrkorna. Jag har ju gjort många studiebesök, senast för några dagar sedan då jag på nytt såg hur hemvärnet har en ökad rörlighet och högre kompetens, vilket gör att man också kan lösa mer kvalificerade uppgifter i Försvarsmakten. Jag är mycket positiv till det. När det gäller att stimulera till ett ökat engagemang för användning av de frivilliga försvarsorganisationerna får jag genast på näthinnan, tycker jag, vad som hände vid den stora järnvägsolyckan i Borlänge. Där var det hemvärnet, ursprungligen var det Stora Tunas hemvärnsbataljon, som under civil ledning, räddningsledare och polismyndigheten, skötte avspärrningen av detta mycket stora område. Det fanns även andra delar av det frivilliga försvaret som var engagerade. Jag tror att alla är överens om att det var en komponent av avgörande betydelse i hanteringen av en mycket svår olycka, eller en olycka som skulle ha kunnat få mycket svårare verkningar än den i verkligheten fick. Jag vill också säga något som svar på det engagemang som interpellanten hänvisar till när det gäller dalregementsgruppen i Falun och dess tankar på att själv genomföra tremånadersutbildningar. Både jag och överbefälhavaren, vet jag, är mycket positiva till att den här verksamheten fortsätter. Det har funnits en del lyckade försök, och det har funnits en del försök som kanske inte har varit lika lyckade. Jag besökte nyligen Boden. Där avser man nu att ha fler omgångar. Man är förhoppningsfull om att man också ska kunna nå riktig nyrekrytering av hemvärnsmän. Det är också mycket positivt att militärdistriktsstaberna och militärdistriktsgrupperna engagerat tar sig an denna fråga. Jag vet att Försvarsmakten överväger att flytta utbildningsansvaret för tremånadersutbildningen från utbildningsregementena till militärdistrikten. Jag ser för dagen inga principiella svårigheter med det. Är det så att man anser att man har personella, fysiska och ekonomiska förutsättningar så har jag inga erinringar mot att något sådant sker. Det är min förhoppning att dalregementsgruppen ska lyckas övertyga övriga i Försvarsmakten så fort som möjligt om att man har förutsättningar att ta på sig den viktiga uppgiften.
Fru talman! Jag tackar statsrådet även för det positiva svaret när det gäller korttidsutbildningen. Om vi håller oss till Falun och dalregementsgruppen har man ju skissat väldigt intensivt på den här tremånadersutbildningen för värnpliktiga. Jag tror personligen att det vore en bra grund för rekryteringen till hemvärnet eftersom vi vet att denna sviktar. I den utbildningsskiss som har tagits fram av gruppen i Falun pekas på ämnen som vapentjänst, strid, skyddstjänst, sjukvårdstjänst, skyddsvaktsutbildning, fysisk träning, orientering, soldatundervisning och stöd till samhället. Det är ämnen som jag tror att det skulle vara bra att ge undervisning om under den korta och, hoppas jag, intensiva utbildning som det skulle handla om. Man skulle också kunna informera om svensk säkerhetspolitik, det militära försvarets roll som säkerhetspolitiskt instrument, det militära försvarets uppgifter, hur försvaret styrs av statsmakterna, totalförsvarets mål, uppgifter och organisation i stort samt armé-, marin och flygstridskrafternas uppgifter inbördes. Detta tycker jag också. Detta är alltså hämtat från dalregementsgruppens skisser, och jag tycker, precis som statsrådet var inne på, att det är bra om man kan genomföra det här med de resurser som i dag finns på utbildningssidan. Jag tror alltså att det skulle vara bra att ha detta som en grund att stå på. Statsrådet vet ju att det antal som genomför sin värnplikt minskar. Det varierar ju från län till län, och siffran för mitt hemlän är "dålig" och vikande. Detta skulle också ge en möjlighet på en vit försvarskarta att få folket lite mer engagerat. Jag har ju sett hur försvarsdiskussionerna i länet nästan har upphört sedan Dalregementet och Dalabrigaden lades ned. Om vi ska enas om något stort försvarsanslag i framtiden, så tror jag att det är viktigt att vi har en förankring hos folket i dessa frågor. Jag försöker vara kortfattad, eftersom jag vet att det finns andra som vill tala före uppehållet. Jag nöjer mig därför med detta och tackar statsrådet för svaret. Och vi kommer väl, som statsrådet var inne på, att återkomma i denna viktiga fråga.

Fru talman! Michael Hagberg har frågat mig om jag är beredd att för Sverige skapa ett program för functional food. Frågan hur påståenden kring hälsa ska få göras i samband med märkning och marknadsföring av livsmedel är viktig för såväl industri som konsumenter. Industrins behov av att kunna märka och marknadsföra livsmedel med särskilda hälsoegenskaper måste balanseras mot konsumenternas behov av riktig information och ett tydligt regelverk som inte kan misstolkas. Livsmedelsindustrin har i dag möjlighet att göra allmänna hälsopåståenden vid marknadsföring och märkning av livsmedel i enlighet med tvåstegsmodellen. Denna modell utgår från en hänvisning till ett etablerat samband mellan kost och hälsa. I anslutning till ett sådant påstående påpekas produktens sammansättning. Som exempel kan nämnas: "Mättade fettsyror höjer blodets kolesterolhalt. Produkt X har låg halt mättat fett och låg total fetthalt." Utöver dessa påståenden finns även produktspecifika fysiologiska påståenden och produktspecifika hälsopåståenden. Dessa är dock inte tillåtna att använda i dag. Livsmedelsbranschen, med Stiftelsen Svensk Näringsforskning i spetsen, föreslog år 1998, att det nuvarande programmet med allmänna påståenden i form av tvåstegspåståenden ska utvidgas med möjligheter att även få göra produktspecifika fysiologiska påståenden. Min inställning är att det långsiktiga målet ska vara att en gemenskapslagstiftning införs på området vilken ska vara mer omfattande än den är i dag. Detta kan dock ta lång tid. Därför bör utvecklingen på området följas noga, även internationellt, för att se vilka möjligheter till ändringar som kan göras på nationell nivå. Kontakter mellan myndigheter och företrädare för konsumentorganisationer och livsmedelsbranschen sker för att undersöka behov och förutsättningar inom detta område. Arbetet syftar till att få fram ett underlag till sommaren som sedan ska ligga till grund för ett beslut hur Sverige ska gå vidare när det gäller hälsopåståenden i samband med marknadsföring och märkning av livsmedel.
Fru talman! Fru minister! Det tar mycket tid att vara debattör, och ministern har fått vara länge i kammaren, men jag vet att den här frågan intresserar jordbruksministern. Det finns därför anledning att ha en ordentlig diskussion om detta. I mitten av mars hade vi en livsmedelspolitisk debatt här i kammaren. Inför den insåg jag av erfarenhet från tidigare debatter att frågan om functional food var en av de frågor som skulle komma upp och diskuteras ordentligt. Konsumenterna, industrin, alltså producenterna, och handeln kräver i princip samma sak, att de ska få schysta regler att luta sig mot när det gäller denna typ av produkter. Och samhällets företrädare kräver också att vi ska få fasta regler för marknadsföring och märkning av dessa produkter. Många av dessa produkter har bevisligen haft hälsobefrämjande effekter. Därför måste man ha sådana regler. Konsumenter, handel och producenter tycker att regler saknas. 1986 hade vi en hearing i jordbruksutskottet där vi diskuterade livsmedelsfrågorna. Huvuddelen av diskussionerna handlade då om gränslandet mellan livsmedel och medicin. Jag tyckte nog att Livsmedelsverket och Medicinalstyrelsen hamnade rätt nära varandra när det gäller att det inte ska vara så svårt att få ned dessa gränsregler på papper, att märka produkter och skriva program för hur de ska kunna användas. Men sedan har det inte hänt så mycket. Jag vet att man har diskuterat detta mycket på departementet, och jag vet att ministern också vill ha ett program. Men eftersom det är så många andra institutioner som också vill det skulle jag vilja ställa en fråga. Vem ska få ansvaret att driva frågorna om ett program när det gäller functional food? Vem ska ha ansvaret för att driva på att någon form av märkning ska ske? Är det departementet, Livsmedelsverket eller producenterna? När det gäller producenterna så är det Stiftelsen Svensk Näringsforskning, som jordbruksministern nämner i sitt interpellationssvar. Jag tycker att de regler som den stiftelsen vill införa om tvåvägssystemet och egenåtgärdsprogrammen kan fungera riktigt bra. Om man kan så att säga frottera dessa idéer gentemot Livsmedelsverket och departementet tror jag att vi skulle kunna göra flera stora framsteg. Därför skulle jag vilja fråga ministern: Vem ska ha ansvaret för att vi ska få regler och ett gott program för functional food för framtiden?
Fru talman! Jag vill börja med att instämma med jordbruksministern när det gäller att det skulle vara bäst om man kunde få en gemensam internationell lagstiftning på området functional food. Även jordbruksministerns ambitioner att ha ett underlag klart till sommaren är bra. Men går det sedan inte att få en överenskommelse på EU-nivå är det min bestämda åsikt att vi snabbt behöver en egen svensk reglering. EU-länder som England och Holland har redan valt den vägen och har reglerat hanteringen av functional food nationellt. Detta är en snabbt växande näring och en viktig fråga både för Skåne och för Sverige. Jag tycker att man kan sammanfatta resonemang kring functional food i tre olika punkter. Den första är att functional food-produkter får produceras men inte marknadsföras. Därmed förlorar konsumenten sin rätt till relevant information. Och jag tycker på något sätt att konsumentsäkerheten därmed kanske sätts i fara. Den andra är att functional food är ett attraktivt sätt att ta ut ett mervärde för olika produkter. Det lockar såväl seriösa som oseriösa producenter. Därför måste de seriösa producenterna få ett tillförlitligt regelverksprogram som slår fast vad functional food är. Den tredje och sista är att functional food är att betrakta som en ny forskningsdisciplin och kan innebära stora potentiella besparingar för samhället i form av minskade kostnader för sjukvården. Detta har, om jag har förstått det rätt, diskuterats under ungefär sex års tid. Vore det inte rimligt att man snart kom till ett resultat? Risken är annars uppenbar att vi kan bli omsprungna och utkonkurrerade. Naturligtvis förstår jordbruksministern vilken fråga som jag nu vill ställa. Vad händer efter sommaren, och hur lång tid kan man förvänta sig att det tar innan vi har ett regelverk eller program för svenskt vidkommande?
Fru talman! Det är inte första gången som jag här i riksdagen diskuterar frågan om functional food. Under de senaste åren har jordbruksministern blivit påmind om detta likaväl som miljö och jordbruksutskottet har behandlat motioner som jag har skrivit om att man till regeringen ska tillkännage hur angeläget det är att införa regler om functional food, eller hur Sent ska syndaren vakna, säger man. Jag tycker att det känns väldigt stimulerande och bra att även Ronny Olander nu har tagit till sig den här frågan. Senast förra veckan diskuterade man frågan i ett betänkande. Men svaret då var ack så defensivt. Utskottet konstaterade att man senast hösten 1999 hade uttalat att det fanns anledning för riksdagen att även fortsättningsvis noga följa utvecklingen på området. Så fortsatte man: Utskottet är inte nu berett att föreslå några slutgiltiga eller preciserade ställningstaganden från riksdagens sida. Därför känns det extra intressant att vi redan här i dag står med frågan i handen så att säga. Nog tycker jag att utskottet hade kunnat agera något mer framåtsyftande, så att vi verkligen hade kunnat bilda opinion för att de här reglerna ska sjösättas så fort som det någonsin går. Precis som Ronny Olander har sagt, är det flera länder i Europa som redan har sjösatt liknande regler med egna åtgärdsprogram när det gäller produktspecifika påståenden, nämligen Nederländerna, Storbritannien och Belgien. Konsumenternas stora intresse för mat och hälsa talar för att det verkligen är på tiden att Sverige inför temporära regler för functional food i avvaktan på gemensamma EU-regler. Margareta Winberg skriver i svaret till Michael Hagberg att gemenskapslagstiftning skulle vara det långsiktiga målet. Det kan dock ta lång tid, skriver Margareta Winberg vidare. Jag menar att detta ökar nödvändigheten av interimistiska regler. Eller hur, Margareta Winberg? Konsumenterna efterfrågar mer och mer välgrundad och tydlig information om mat och livsmedelsprodukter. Varför då dröja med förslaget om hälsopåståenden? Jag har ytterligare en fråga. Vad avser statsrådet med att man till sommaren ska få fram ett underlag som ska ligga till grund för hur Sverige ska gå vidare när det gäller hälsopåståenden? Innebär det att statsrådet övervägar att lägga fram förslag om temporära regler för functional food när riksdagen återsamlas till hösten?

Fru talman! Det har ju funnits lite olika uppfattningar om detta. Jag vet att det har funnits personer här i kammaren som har drivit detta, och Inga Berggren har varit en av dem, vilket jag uppskattar. Det har funnits frågeställningar kring detta som man har behövt reda ut. T.ex. vilka kriterier som ska gälla för att ett livsmedel ska kunna marknadsföras eller märkas med ett produktspecifikt fysiologiskt påstående? Hur dokumenterar man att en specifik produkt har en direkt effekt på hälsan och är säker för konsumenten? Vem ska ansvara för tillsynen? Hur ska beslut kunna överklagas? Vilka sanktionsmöjligheter ska finnas? I mitt svar sade jag att vi skulle kunna se en lösning till sommaren. Nu kan jag glädja interpellanten och meddebattörerna med att det nog kommer att gå fortare än så. Det möte som har varit på mitt departement i dag har resulterat i att stiftelsen, som numera heter Swedish Nutrition Fundation, åtogs sig uppdraget att ta fram ett förslag till en branschöverenskommelse. Den ska utformas i ett samarbete mellan den här stiftelsen, branschen och konsumenterna och i kontakt med Livsmedelsverket. Man tror att man kan komma fram ganska fort. I de diskussioner som har varit i dag säger man att man tror att det här frivilliga regelverket kan börja tillämpas redan under våren. Det är jag mycket glad över.
Fru talman! Fru minister! Detta är svåra frågor. De ska diskuteras och undersökas. Man ska verkligen sätta sig in i dem innan man kastar ut båten i sjön. Det är bra att ni har gjort ett grundligt arbete på departementet. Det var ett oerhört glädjande besked som jag fick om att ministern redan nu under våren ska kunna presentera ett program som SNF ska vara något slags motor i. Jag tycker att de förslag som de har kommit med i diskussionerna om functional food är riktigt bra. Jag vill tacka för det. Det är med glädje jag också tackar för ordet och sparar lite tid.
Fru talman! Jag måste få säga en sak till Inga Berggren när det gäller vem som är först och vem som är sist. I Bibeln står det att de som är sist ska komma först. Men jag gör inga andra jämförelser. Att vi från Skåne engagerat oss i den här frågan beror naturligtvis på att 40 % av svensk livsmedelsproduktion sker i Skåne. Skånes Livsmedelsakademi anser att frågan om functional food är en av de viktigaste frågorna i framtiden. Låt mig ta ett litet exempel. Jag tog med ett åskådningsmaterial från Skånemejerier som är ett kooperativ och består av 1 100 mjölkbönder. Det kanske är ett mindre företag i branschen om man jämför med de rejält stora. Man samarbetar i forskningen med Lunds universitet och andra högskolor. I framtiden kommer kost, hälsa, livsstil, förebyggande åtgärder och konsumenternas behov av sakliga information osv. att ha betydelse. Men man måste också ta upp villkoren för producenterna när det gäller att producera functional food. Kan jag nu resa hem till Skåne, jordbruksministern, och säga att den här frågan är löst innan sommaren? Det skulle vara ett oerhört glädjande besked. Jag hoppas att inte fru talman misstycker om jag till sist tar fram den här apelsinen. Om jag sätter på en etikett på den där det står att den förebygger skörbjugg och går bort till Hötorget och ska sälja den, får jag inte göra det om jag har förstått saken rätt. Den måste säljas på apoteket eftersom jag gör ett sådant påstående, och om jag har förstått saken rätt går det då under läkemedelsförordningen. Jag ville bara visa detta. Jag hoppas att jag nu kan resa hem till Skåne och meddela de glädjande nyheterna.
Fru talman! Ingen kan känna sig gladare än jag som har drivit den här frågan. Margareta Winberg har verkligen arbetat hårt med den. Det är glädjande att vi kan sjösätta en branschöverenskommelse som nu i slutändan bearbetas av SNF. Jag har stort förtroende för dem. Jag önskar alla lycka till, inte minst konsumenterna, producenterna och handeln som nu vet vad de har att rätta sig efter. Det långsiktiga arbetet inom EU och internationellt måste naturligtvis också ha sin gång.

Fru talman! Sten Andersson har frågat mig på vilket underlag jag baserar påståendet om byggnation av bostäder i Stockholm med omgivning. Jag vill först framhålla att jag delar Sten Anderssons uppfattning att det byggs för lite, inte minst i Enligt Boverkets bostadsmarknadsenkät fanns det i januari år 2001 bostadsbrist i 61 kommuner, och i ytterligare 30 kommuner bedöms det vara bostadsbrist på centralorten eller i innerstan, men i stort sett balans på bostadsmarknaden i sin helhet. Detta innebär att under de senaste två åren har dessa kategorier kommuner ökat med ca 70 %. Alla kommuner utom två i Stockholms län redovisar bostadsbrist. Den begränsade tillgången till bostäder i de mest expansiva regionerna kan komma att utgöra ett allvarligt hinder för en fortsatt snabb sysselsättningstillväxt. Situationen på bostadsmarknaden i Stockholm är inte överraskande. Redan i mitten och slutet av 90 talet kunde vi se att bostadsbyggandet var alldeles för lågt. Vid flera tillfällen under den tiden har regeringen satt in stimulansåtgärder för att hålla i gång bostadsbyggandet. Betydande aktörer som i god tid hade kunnat bidra till en ökad bostadsproduktion är de kommunala bostadsföretagen i Stockholm. Även om glädjande signaler på senare tid tyder på ett ändrat förhållningssätt har det under denna period i praktiken rått byggstopp inom denna falang. Dessutom har de dränerats på kapital och samtidigt uppmuntrats av borgerligt styrda kommunstyrelser att sälja ut sina hyresbostäder. Regeringen har under den senaste tiden genomfört åtgärder för att stimulera till ökat bostadsbyggande. Ett investeringsbidrag om 400 miljoner kronor för anordnande av bostäder för studenter finns för åren 2001-2002. Ett investeringsbidrag för bostadsinvesteringar som främjar ekologisk hållbarhet finns för åren Avslutningsvis vill jag påpeka att bostadsförsörjningen på den lokala nivån är ett kommunalt ansvar. Staten tar sitt ansvar genom olika stimulansåtgärder, och nu är det upp till kommuner och byggare att sätta i gång byggandet av hyresrätter.

Fru talman! Vid flera tillfällen har både finansministern och Lars-Erik Lövdén här i kammaren sagt att det byggs för lite i Stockholm med omgivningar och att orsaken till detta är den förda borgerliga politiken i många kommuner. Jag delar uppfattningen att det byggs för lite i Stockholm. Men när det gäller varför det byggs för lite är vi säkert inte överens. Sedan noterade jag också att med tanke på det tonläge som Lars-Erik Lövdén och finansministern haft i denna kammare är svansföringen i svaret i dag lite lägre. Hur mycket har det byggts i Stockholms kommun med omgivningar under olika majoriteter? I Stockholms stad har majoriteterna av och till skiftat, och jag tror inte att skillnaden har varit så stor. Tvärtom har det byggts mera under den borgerliga majoriteten än under den tid som socialdemokraterna har haft makten. Om man jämför kommunerna runt Stockholm byggs det mest per 1 000 invånare i de kommuner som har borgerligt styre. Man frågar sig varför det byggs så lite. Till att börja med är det svårt att bygga i kapp konjunktursvängningar. Stockholmsområdet är attraktivt. Hit flyttar folk i stor omfattning. Det är praktiskt taget omöjligt för en kommun att bygga i kapp så fort det uppstår behov. Byggnation är faktiskt en långsiktig verksamhet. Men det stora problemet är inte detta. Okej, jag kan hålla med att det behövs en ökad konkurrens inom byggsektorn. Men det stora problemet som är helt avgörande i dag för om man ska bygga eller inte bygga är statliga och kommunala skatter och avgifter. De utgör en stor del av byggkostnaden. Är det någonting som skulle stimulera till ett ökat byggande vore det att staten verkligen tog sitt ansvar och sänkte dessa skatter samtidigt som kommunerna sänkte en del av sina avgifter. Nu säger statsrådet att han har lösningen på problemet. Man ska införa ett investeringsbidrag på 500 miljoner kronor om året under fem år. När man pratar med byggare om detta är de minst sagt tveksamma. Jag frågar mig: Hur mycket nybyggnation hade statsrådet tänkt sig att få i gång genom detta investeringsbidrag? Man har väl tänkt någonting på departementet. Hur mycket lägre skulle hyran bli för en fyrarummare på 95 kvadratmeter, om nu förslaget om investeringsstöd går igenom? Fru talman! Till sist det kanske mest allvarliga: Sådana här stöd löper risk att ge tröskeleffekter. Den dag som stödet försvinner blir det ett gap mellan dem som bygger efter stödets borttagande och de hyror som gäller för de bostäder som byggdes med stöd. Är då inte risken, Lars-Erik Lövdén, att vi hamnar i den subventionskarusell som vi har haft under många år och som till mycket stora delar är skuld till den situation som vi har i dag på hyres och bostadsmarknaden i Sverige?

Fru talman! Oftast är det intressant att diskutera bostäder och delta i bostadsdebatter. Det finns så mycket ideologi och grundläggande syn på människornas livsvillor att det alltid har ett värde att diskutera bostäder. Men tonen har störts lite grann på senare tid, därför att det har varit så mycket gnäll och ständigt pågående skällande på Stockholm och de borgerliga kommunerna i Stockholms län. Det påstås nämligen att det inte byggs några bostäder. Vi har hört finansministern säga att han inte ser något bostadsbyggande någonstans, trots att han under sin tunnelbanefärd till hemmet i Enskede borde ha sett att det byggs i Hammarbys sjöstad. Om han åker andra vägen över Liljeholmen borde han se att det pågår bostadsbyggande där. Han borde ha deltagit i diskussionen i södra Stockholm om bebyggelsen på Långbro. Även statsråd från landsorten kan måhända ha varsnat att det pågår ett byggande. Trots detta säger man att det inte byggs någonting i Stockholm. SCB redovisar att vid utgången av 2000 pågick det ett byggande av 7 089 lägenheter i Stockholms län. Av dessa byggdes 1 218 lägenheter i socialistiskt styrda kommuner, dvs. i borgerligt styrda kommuner höll man på att bygga resterande 5 871 lägenheter. I Stockholms stad, som ju är borgerligt styrd, höll man på bygga 1 308 lägenheter. I detaljplan för 1999 finns det framtaget 3 791 lägenhetsplaner. Fram t.o.m. år 2005 finns det planer på 18 000 lägenheter. Så nog byggs det även om det behöver byggas mer. Det är mot den här bakgrunden fel att påstå att det inte byggs någonting i Stockholm och i borgerliga kommuner i Stockholms län. Det borde vara slut på det ständiga gnället på borgerliga kommuner i Stockholm, därför att här bygger man faktiskt även om vi alla skulle önska att man byggde mer.
Fru talman! Jag kan ibland också på min kammare tänka att det vore bra om staten och kommunerna tog ett gemensamt ansvar och gick i samma riktning. Det hade nog främjat bostadsproduktionen och bostadsförsörjningen. Men man kan inte komma ifrån att det finns grundläggande ideologiska skiljaktigheter mellan våra partier när det gäller vilka instrument man ska använda för att få fart på bostadsbyggandet. Man kan inte heller komma ifrån att den bostadspolitik som bedrivs av moderatledda kommuner i Stockholm är helt annorlunda än den bostadspolitik som socialdemokratin står för. Det sker en massiv utförsäljning av allmännyttan och omvandling till bostadsrätter, påspädning av segregationen och under en period förbud för allmännyttan att bygga. Det är mark och avgiftskostnader som är skyhöga, till orimlighetens gräns. Det är klart att den typen av politik måste ju en socialdemokrat som står för en helt annan inställning bemöta och argumentera mot. Samtidigt ser jag - det vill jag understryka - betydelsen av att vi även fortsättningsvis i Sverige formar en bostadspolitik i nära samverkan mellan stat och kommun. Det är kommunerna som har det grundläggande ansvaret för bostadsförsörjningen. Staten ska ta ansvar genom att svara för en rimlig finansiering och för lagstiftningsinstrument som möjliggör ett bostadsbyggande. Det är det ansvaret som regeringen nu är på väg att ta efter en reträtt av många olika regeringar på 90-talet på bostadspolitikens område. Det handlar om investeringsbidraget till studentbostadsbyggandet som moderaterna röstade emot här i kammaren, men som jag nu ser leder till 10 000 nya studentlägenheter. Jag kan äntligen konstatera att Stockholms kommun börjar att få fart på sitt studentbostadsbyggande. Jag kan försäkra Sten Andersson och Carl-Erik Skårman att den farten hade det aldrig blivit utan studentinvesteringsbidraget. Det handlar om en snabbare planprocess och tredimensionell fastighetsbildning. Det handlar om rimliga finansieringsvillkor också för hyresrättsproduktionen. Det investeringsbidrag som regeringen har aviserat inför vårpropositionen ska ses som ett uttryck för vår medvetenhet om att hyresrätten inte är neutral och har rimliga finansieringsvillkor i förhållande till andra upplåtelseformer. Detta konstaterar också fastighetsbeskattningskommittén. Sten Andersson säger att det här är ett tillfälligt bidrag och att det blir tröskeleffekter. Vi är inriktade på att skapa en långsiktig fastighetsbeskattning och en bostadsfinansiering som är neutral mellan boendeformerna och som därmed också skapar bättre förutsättningar för produktion av hyresrätter. Sedan måste jag avsluta med att konstatera att det som nu byggs i Stockholmsregionen - det gäller kanske inte bara i Stockholmsregionen utan också på vissa andra håll i landet - är lägenheter som är väldigt exklusiva och dyra. Man vänder sig till en viss kategori av inkomsttagare. Vi måste nu gemensamt, både stat och kommun, ta ansvar för att det kommer till stånd en bostadsproduktion också för normalinkomsttagare. Och det är möjligt. Jag reser ju runtom i landet och ser att det går att bygga på det viset om viljan finns. Jag utgår från att kommunerna nu tar sitt ansvar när det gäller mark och exploateringskostnader och anslutningsavgifter, så att vi kan pressa produktionskostnaderna och därmed se till att vi får en hyresrättsproduktion som vänder sig också till normalinkomsttagare.
Fru talman! Jag noterar att statsrådet knappt svarade på frågan om påståendet att det inte har byggts någonting i Stockholm under de senaste åren. Det finns faktiskt protokoll på att han har gjort sådana påståenden. Sedan är det säkert så att man i hög grad har byggt villor och bostadsrätter i de här kommunerna. Men det beror på det faktum att det är efterfrågestyrt. Och jag tror att drygt 80 % av Sveriges riksdags ledamöter i dag bor i villor och egnahem därför att de tycker att det är bra. Jag tror inte att det är någon skillnad på vårt bostadstänkande och på det som finns utanför det här huset. Sedan blev jag glad när han nämnde detta med tredimensionell byggnation. Det är nämligen ett förslag som har kommit från den ärade Carl-Erik Skårman och från mig tidigare. Har ni nu nappat på det, så tackar vi samfälligt för det. Fru talman!

Sedan hörde jag att statsrådet har åkt runt i Sverige och sett på lyckade projekt. Jag har också läst om lyckade projekt, men när man sedan går in och tittar på dem ser man att orsaken till att de är lyckade många gånger är subventioner som man inte har velat ta fram från början. Det är bättre att vi har ett system som gör att vi vet vad som gäller och hur man kan göra jämförelser. I den här debatten i dag har statsrådet dessbättre tagit tillbaka påståendet att det inte byggs någonting eller mycket lite i Stockholm, och det tackar jag för.
Fru talman! Visst är det skillnad i ideologi mellan socialdemokrater och borgerliga partier när det gäller bostäderna. Exempelvis var det ju Annika Billström i Eriksområdet på ett sådant sätt att all byggnation avstannade i Stockholm. Dessutom, fru talman, är bostadspolitik numera huvudsakligen en fiskal fastighetspolitik. Någon har räknat ut att från 2001 till 2020 kommer statens inkomster i Stockholmsområdet från fastighetsskatt, reavinstskatt, förmögenhetsskatt, moms, företagsskatt att bli ungefär 500 miljarder kronor. Biträdande finansministern, bostadsministern och statsrådet Lövdén kommer med 21⁄2 miljarder som den stora utmaningen som ska få kommunerna i bl.a. Stockholmsområdet att bygga. Studentbostadsbyggandet var i gång redan tidigare. Det har vi diskuterat här i kammaren tidigare. Trots de ganska svåra ekonomiska förhållandena som jag just har redogjort för bygger vi ju faktiskt i Stockholm, därför att vi känner ansvar för de 20 000 personer om året som flyttar in till den här regionen. Det gör de borgerliga kommunerna, och jag törs nästan säga att även andra kommuner gör det. Det är orimligt att klaga på Stockholmsregionen. Visst vet jag att en del ledamöter av regeringen och också en del andra socialdemokrater helst skulle vilja komma tillbaka till 1960-talet, men det är bättre att acceptera de sista 40 årens utveckling och även det bittra faktum att många medborgare vill bo i egen lägenhet. Sluta att skälla på Stockholm!
Fru talman! Jag kommer att fortsätta att skälla på den politik som moderaterna bedriver i Stockholmsområdet. Jag kommer att fortsätta att anklaga er för att inte ta hänsyn till normala inkomsttagares bostadsbehov. Jag kommer att fortsätta att påpeka vilka allvarliga konsekvenser för segregationen den politik ni bedriver i Stockholmsregionen får. Där ligger den avgörande skillnaden mellan oss bostadspolitiskt. Vi vill inte spä på segregationen. Vi vill snarare motverka segregationen. Men det ni gör i Stockholmsområdet är ett övergrepp på inkomsttagare som har lägre inkomster eller mellaninkomster. Ansvaret för bostadsförsörjningen för de grupperna tar ni inte. Längtar tillbaka till 60-talet, säger Carl-Erik Skårman. Jag längtar i vissa avseenden tillbaka till 60-talet, men jag vill inte tillbaka till den gigantiska subventionspolitik som vi bedrev under 60-talet. Den var kanske befogad då, när vi hade en bostadsbristsituation som vida översteg den situation vi har i dag, när vi skulle bygga bort en bostadsnöd. 60-talspolitiken och 70-talspolitiken på bostadsområdet ledde också fram till att vi i Sverige ligger väldigt bra till i fråga om boendestandard, både när det gäller yta och innehållsmässigt. Vi har faktiskt vid internationella jämförelser en relativt jämnt fördelad standard i det avseendet också. Det är ett ganska gott betyg på 60 och 70-talen, men det är inte den politik som vi behöver driva nu. Den politik som vi behöver driva nu handlar om att finslipa instrumenten och skapa bättre villkor också för en bostadsproduktion som kommer normala inkomsttagare till del. Det är det regeringens politik syftar till. Visst ska det finnas valmöjligheter. Visst är det utmärkt att bo i eget hem och i bostadsrätt. Men det finns grupper på bostadsmarknaden, ungdomar, det första boendet, som behöver hyresrätten. Den behövs kanske också i det mer rörliga samhälle vi lever i nu. När man byter jobb och byter ort behövs hyresrätten som boendeform. Vår politik för att värna och utveckla hyresrätten står inte i strid med de möjligheter som människor måste ha att välja sin boendeform. Sten Andersson! Jag har inte tagit tillbaka någonting. Det byggs alldeles för lite i Stockholmsregionen i dag. Det trodde jag att vi var överens om. Det framgår faktiskt också av Sten Anderssons interpellation att även Sten Andersson tycker att det byggs lite i den här regionen. Jag ser framför mig en situation dit jag vill komma, där vi får ett uthålligt byggande av mellan 25 000 och 30 000 lägenheter om året under en lång följd av år. Jag vill komma bort från ryckigheten i bostadspolitiken, att vi ena året bygger 70 000 lägenheter för att några år senare dala ned till en årsproduktion på Regeringens politik är inriktad på att uppnå en uthållig bostadsproduktion på mellan 25 000 och 30 000 lägenheter och att se till att hyresrätten har sin givna plats i den produktionen.

Fru talman! Att det byggs och har byggts för lite i Stockholmsområdet är vi överens. Men vi är inte överens om varför den situationen har inträffat. Som jag sade i mitt första anförande har inte antalet byggkranar varit högre när socialdemokraterna har haft majoriteten i Stockholm än det är i dag. Tvärtom kan man statistiskt visa att motsatsen gällde. Är verkligen Lars-Erik Lövdén så naiv att han tror att de familjer som i dag tjänar 12 000-13 000 kr i månaden tack vare investeringsbidraget har råd att flytta in i ett hus som kanske blir färdigt nästa år eller året därefter? Det vill jag säga att jag inte tror på. Jag tror inte att Lars-Erik Lövdén själv tror på det heller. Till sist, fru talman, en annan fråga i det här sammanhanget. Det finns något som heter byggnadsarbetare. Det är fysiska personer. Om man med det här programmet inte vill minska produktionen av den boendeform som de flesta vill bo i, alltså villor och bostadsrätter, utan man ska behålla den, låta den utvecklas i sin takt och utöver det bygga ett stort antal hyresrätter, varifrån ska vi då få byggarbetskraft? Vi vet att man som det ser ut i dag i alla fall veckovis måste importera arbetskraft norrifrån till Stockholm. Ska man behålla nuvarande byggnation och därtill lägga dem som ska bygga hyresrätter, var någonstans i det relativt medellånga perspektivet finns den arbetskraften att hämta? Är inte risken stor att man i stället får en prisspiral som kommer att äta upp alla eventuellt positiva effekter av investeringsbidraget?

Fru talman! Eftersom jag är en av de debattörer som har fått det här svaret från bostadsministern kan jag till slut inte hålla mig. Jag frågade nämligen hur ministern såg på hinder och möjligheter för ett ökat byggande av hyresrätter. Jag pekade bl.a. på möjligheten att sätta en hyra som gör att husen i nybyggnation går runt och att se till att hyran inte kan överklagas efter sex månader, vilket är ett argument som tas upp av de flesta som ett mycket stort hinder. Den gången fick jag till svar av bostadsministern att det stora hindret enbart var den moderata majoriteten i Stockholms stadshus, som förbjöd nybyggande. Det var vad jag fick höra. Nu kan jag naturligtvis inte hålla mig, utan måste ta till orda när ministern säger att det är stor skillnad mellan socialdemokratisk och moderat politik när det gäller att se till att människor i normala inkomstlägen ska kunna bo. Jag frågar mig hur man med den fastighetsskattepolitik som förs i Stockholmsområdet kan påstå att det är en politik som gör det billigare för medelinkomsttagare och att det är en mindre del av inkomsten som behöver gå till bostaden och det egna hemmet. Jag finner inte att så är fallet. Jag vill gärna höra hur ministern ser på det och om han avser att göra någonting så att det faktiskt blir billigare för medelinkomsttagaren och den normala familjen att bo i Stockholm, där uppåt 20-25 % av inkomsten faktiskt går till boende. Jag vore tacksam för det svaret.
Fru talman! Carl-Erik Skårman tog upp skattefrågorna. Jag har inte hunnit kontrollera uppgiften, men det ska jag kanske göra av ren nyfikenhet. Han påstod att stockholmarna pungslås på 500 miljarder kronor i skatt, innefattande, om jag förstod saken rätt, bostadssektorn. Det låter lite väl överdrivet, men jag får kontrollera den uppgiften. Sedan kommer skattefrågan upp på nytt. Där ligger också en avgörande skillnad mellan oss, nämligen att vi ser finansieringsmöjligheter som nödvändiga för att klara grundläggande välfärdsåtaganden. Ska vi klara en rimlig sjukvård, en rimlig omsorg, måste vi också ha skatteintäkter. Det är någonting som jag naturligtvis ibland tänker på att moderaterna inte ägnar särskilt många tankar åt. När man summerar de skatter ni vill slopa eller sänka blir det ett stort hål i statskassan. Bara en reflexion med anledning av Sten Anderssons senaste inlägg. Det tycks inte bekymra Sten Andersson att ungdomar i Stockholmsregionen har svårt att få en bostad. Det är i första hand inte en dyr bostadsrätt som ungdomar kan efterfråga eller ett egnahem. Vid utträdet på bostadsmarknaden har det nästan alltid varit så att det är hyresrätten som står i förgrunden. Sedan gör många människor en s.k. bostadskarriär. Det passar med bostadsrätt eller eget hem så småningom. På äldre dar vill man kanske flytta tillbaka till ett bekymmerslöst hyresrättsboende. Mångfalden i utbudet av boendeformer är bra för att bostadsmarknaden ska fungera på ett bra sätt. Då blir jag upprörd när moderaterna inte försvarar den linjen och i stället beträder en väg med en gigantisk omvandling av hyresrätter i Stockholmsregionen till bostadsrätter.
Fru talman! När nu ministern vill ta upp frågan om hyresrätter återkommer jag till min tidigare fråga. Jag tror också att det är viktigt att vi ser till att det byggs nya hyresrätter för - nu vet jag inte om hyreslagstiftningen är avsedd för det - framför allt ungdomar som kommer in på hyresmarknaden. Då gäller det att underlätta att det kan bli hyresrätter. Då måste naturligtvis kalkylen gå ihop. Det var just den frågan Carl-Erik Skårman var inne på. I Stockholm har vi sett ett exempel på att det inte har gått att sätta hyror på nyproduktion så att kalkylen för husen går ihop. Då blir det naturligtvis inga hus. På vilket sett ser bostadsministern att han kan hjälpa till, så att det går att få en hyreslagstiftning som möjliggör att det går att sätta hyror som gör att kalkylen för nya hus går ihop? Vidare måste långivare och andra intressenter som är med och bygger hus för att erbjuda fler hyresrätter kunna se att den hyra som har satts för att kalkylen för huset ska fungera kan bibehållas och inte överklagas efter sex månader.
Fru talman! Jag vet att moderaterna förespråkar marknadshyror. Jag delar inte den uppfattningen. Jag ser inte heller att den nuvarande hyreslagstiftningen lägger något hinder i vägen. Det var inte så det blev med området S:t Erik i slutändan. Svea hovrätt dömde i målet, dvs. rättade till de möjliga brister som fanns via den behandling som det kommunala bostadsföretaget hade gjort. På det sättet reddes det problemet ut. Nu sprids fortfarande myter i den politiskt upphetsade debatten framför allt av de krafter som förespråkar en fri hyressättning. Jag vill inte ha en fri hyressättning. Det skulle leda till dramatiskt ökade hyror i attraktiva lägen.

Fru talman! Inga Berggren har frågat mig vad jag avser att göra för att förhindra de för konkurrens och prisnivå skadliga verkningarna av ett investeringsbidrag, om jag avser vidta åtgärder så att marknaden ges långsiktiga regler och förutsättningar utan att ensidigt gynna den s.k. allmännyttan samt vilka övriga åtgärder som jag avser vidta för att minska bostadsbristen specifikt i Öresundsregionen och därmed öka förutsättningarna för en fortsatt tillväxt. Inledningsvis vill jag påpeka att jag delar Inga Berggrens oro över den brist på hyreslägenheter som finns i vissa delar av landet, inte minst i Öresundsregionen. Här vill jag dock återigen erinra om att det är kommunerna som har ansvaret för planering och för att det bostadsbyggande som behövs också genomförs. Staten svarar för att rättsliga och finansiella instrument finns tillgängliga för bostadsbyggande. Den bostadsbrist som finns i landet är ojämnt fördelad. Storstadsregionerna har en större brist än mindre orter. Regeringens aviserade förslag i vårpropositionen om ett investeringsbidrag för byggande av hyresbostäder är avsett att riktas till områden med bostadsbrist. Enligt Boverkets senaste bostadsmarknadsenkät finns det sju kommuner i Skåne län som redovisar brist på bostäder, och i ytterligare sju kommuner bedöms det vara bostadsbrist på centralorten. I innerstaden råder dock i stort sett balans på bostadsmarknaden. Jag kan inte i dagsläget se annat än att dessa kommuner torde tillhöra målgruppen för investeringsbidraget. Stödet är tänkt att vara tillgängligt för såväl allmännyttiga bostadsföretag som för privata investerare. Den totala byggproduktionen i Sverige ökade förra året. Ökningen förklaras i huvudsak av en uppgång i bostadsbyggandet. Trots den till synes starka efterfrågan går återhämtningen i bostadsbyggandet relativt långsamt. Bostadsinvesteringarna - särskilt när det gäller hyresbostäder - ligger fortfarande på historiskt sett låga nivåer. I de mest expansiva regionerna av landet kan begränsad tillgång på bostäder utgöra ett hinder för en fortsatt snabb sysselsättningstillväxt. De kommunala allmännyttiga bostadsföretagen har alltsedan sin tillkomst varit ett betydelsefullt verktyg för kommunerna när de ska uppfylla sitt ansvar inom bostadsförsörjningen. Tillgång till bostäder, utan behov av kapitalinsats, underlättar flyttningsrörelser såväl inom som utom landet och skapar förutsättningar för tillväxt. Detta är ett skäl till att regeringen vill värna om hyresrätten som upplåtelseform. Regeringen anser att Byggkostnadsdelegationen har visat att det med vilja, kompetens och noggranna förberedelser går att få ned byggkostnaderna till rimliga nivåer. Regeringen har följt upp Byggkostnadsdelegationens arbete genom att ge Boverket i uppdrag att inrätta Byggkostnadsforum med uppgift att bl.a. förmedla kunskaper till byggherrar och att främja utvecklingsarbete och innovationer. Byggkostnadsforum bör också kunna bidra till att kopplingen mellan byggsektorn, forskningscentrum och företag utvecklas i syfte att bättre utnyttja forsknings och teknikframsteg för att skärpa konkurrensen och bidra till ökad effektivitet och lägre kostnader i byggande och boende. Jag vill också nämna att Konkurrensverket, NU TEK och Kommerskollegium nyligen har haft i uppdrag att bl.a. analysera orsakerna till pris och kostnadsskillnader mellan Sverige och Europa på bl.a. byggmaterialområdet. Utredningen konstaterar bl.a. att importandelarna för byggmaterial fortfarande är låga samtidigt som företagskoncentrationen är hög inom byggmaterialindustrin i Sverige. Konkurrensverket prioriterar i sin verksamhet ökad uppmärksamhet på den konkurrensrättsliga prövningen av t.ex. olika typer av trohetsrabatter för att främja en mer transparent prissättning. Inom Regeringskansliet bereds också frågan om att införa regler för tredimensionell fastighetsindelning. En del fastighetsrättsliga och skattemässiga frågor måste dock klargöras innan ett förslag kan tas fram. Tredimensionell fastighetsindelning skulle kunna underlätta bostadsproduktion ovanpå befintliga byggnader med lokaler för handel eller kontor exempelvis i storstadsregionerna. En annan arbetsgrupp inom Regeringskansliet gör en översyn av plan och bygglagen i syfte att bl.a. överprövningen av kommunala plan och byggbeslut ska förenklas. En snabbare och smidigare planprocess skapar bättre förutsättningar för att anpassa bostadsbyggandet till efterfrågan på bostäder. Öresundsregionen kan under de kommande åren ha en betydande inverkan för hela Sveriges framtid. Samtidigt bör uppmärksammas att befolkningens arbets och bostadsmarknad ofta är större än den enskilda kommunen. På Skånes relativt begränsade geografiska område finns det 33 kommuner, och behovet av gemensam planering är därför mycket stort. En fungerande bostadsmarknad utgör en viktig understödjande funktion både för arbetskraftens rörlighet och för lokalisering av företag. Boverket har tilldelats uppdraget att bedöma behovet av bostadsbyggande och vilka förutsättningar som behöver skapas för en ökad samordning av bostadsplaneringen i Skåne. Regeringen har nyligen avsatt totalt 2,4 miljoner kronor för olika åtaganden kring integration och samarbete i enlighet med handlingsplanen för byggsektorn och bostadsmarknaden i Öresundsregionen. De åtgärder jag har redovisat, pågående och planerade, är avsedda att skapa förutsättningar för ett ökat bostadsbyggande och är både generellt riktade och specialdestinerade till de områden som har största behoven. Nu är det upp till kommunerna i dessa områden att svara för att de bostäder som behövs erbjuds kommunernas innevånare.
Fru talman! Vi ska diskutera bostadsfrågan om igen, men nu med en något annan vinkling. Först vill jag säga tack för svaret, även om det inte fullt täcker mina tre frågeställningar. Vi verkar dock vara överens om att Öresundsregionen kommer att ha en viktig roll framöver för utveckling och tillväxt i Sverige. Dragningskraften är stor, och människor flyttar dit. Arbetsmarknaden och det ökande antalet studieplatser erbjuder goda möjligheter till sysselsättning och utbildning. Problemet är, som vi båda konstaterar, bristen på bostäder, i första hand hyreslägenheter. Detta försvårar därför rekryteringen av arbetskraft och kan bli en ordentlig flaskhals om ingenting verkningsfullt görs. Tillväxten kan därmed komma att hämmas just där de bästa förutsättningarna finns. Arbetsmarknaden och bostadsmarknaden är som kommunicerande kärl - de är oerhört beroende av varandra - och speciellt i tillväxtområdena spelar då hyresrätter en central roll. Så är det även i Öresundsregionen - så att säga vår region, Lars-Erik Lövdén. Lars-Erik Lövdén säger i svaret att sju kommuner i Skåne har brist på bostäder och att ytterligare sju bedöms ha brist på centralorten eller i innerstaden. För dessa skulle det aviserade investeringsbidraget vara lösningen. Men se det tror inte jag. Inte heller Bengt Turner, professor i nationalekonomi, tror att den här subventionen skulle ge någon påtaglig effekt. Har inte statsrådet i stället någon gång funderat över att så länge det inte finns någon lönsamhet i byggandet av hyresrätter kommer inte några, eller väldigt få, hyresrätter att byggas? Det är viktigt att den som ska binda mycket kapital också har möjlighet att få en rimlig avkastning på den gjorda investeringen. Så är inte fallet i dag. Hyressättningssystemet, så som det tillämpas, medför att nya hyresrätter inte byggs ens där sådana efterfrågas. Först när förutsättningarna förändras kommer byggandet av hyresrätter att öka. Det är min uppfattning. I dag kan nivån på en överenskommen hyra för en nyproducerad hyreslägenhet överklagas till hyresnämnden efter sex månader. Det gäller oavsett om Hyresgästföreningen godkänt hyresnivån vid avtalets ingående. Systemet skapar osäkerhet för byggare, fastighetsägare och långivare. Vem vågar då bygga hyresrätter när det finns en risk att senare tvingas sätta en hyra som inte täcker kostnaderna? Detta resonemang tycker jag att statsrådet borde ta med sig till Regeringskansliet. Det är ju inte kommunerna som bygger själva bostäderna. Däremot har varje kommun det övergripande ansvaret för bostadsförsörjningen för dem som bor i varje kommun. Jag menar att bärkraftiga bostadsprojekt bör genomföras av finansiellt starka och kompetenta företag, som också för att överleva och utvecklas måste få en rimlig avkastning på insatt kapital. Först då kommer bostadsmarknaden att fungera. Efterfrågade bostäder kommer att byggas och rörligheten kommer i gång. Investeringsbidrag löser inga problem, Lars-Erik Lövdén! Våga i stället verkligen analysera hur bruksvärdesregeln tillämpas i dag och hur det påverkar viljan att bygga hyresrätter!
Fru talman! Det blir lätt upprepningar efter den tidigare debatten. Jag ska bara göra några små kommentarer till det Inga Berggren har sagt. Det är riktigt att Öresundsregionen, som vi båda kommer från, är en dynamisk region som har alla förutsättningar att bli en motor i tillväxten i Sverige framöver. Det förutsätter en mängd ting. Det förutsätter en ökad integration mellan Sverige och Danmark, och det förutsätter att vi har en bostadsmarknad som fungerar på ett dynamiskt och bra sätt. För att bostadsförhållandena och bostadsmarknaden inte ska bli ett hinder för tillväxten krävs det en ökad produktion i regionen. Det krävs en ökad produktion av lägenheter till rimliga kostnader. Mycket av den produktion som har präglat Sverige i fråga om flerbostadshusen under de gångna åren, även i Öresundsregionen, har varit en produktion som vänder sig till en ganska liten grupp i samhället, en grupp som har det ganska bra ställt ekonomiskt och förmögenhetsmässigt. Men för att regionen ska fungera nere hos oss, som i andra regioner i Sverige, ur arbetsmarknadssynpunkt måste också bostadsproduktionen till mer rimliga kostnader kunna utvecklas. Det är mot den bakgrunden man ska se det investeringsbidrag som regeringen nu föreslår för hyresproduktionen. Det är möjligt att bygga till rimligare kostnader än vad man gör i dag utan att ge efter på kvaliteten. Men det kräver ett väldigt stort ansvarstagande av kommunerna i samverkan med byggherrar och entreprenörer, för att pressa kostnaderna, välja rätt material och hålla tillbaka kostnader i alla led i produktionen. Där har jag efter Byggkostnadsdelegationens betänkande efterlyst mer av engagemang från parterna på bostadsmarknaden, inklusive kommunerna. Jag är övertygad om att det investeringsbidrag som regeringen har aviserat kommer att medverka till en kraftig ökning av byggproduktionen av hyresrätter. Jag tycker att man kan se goda erfarenheter av studentinvesteringsbidraget. Det gick lite trögt i början, men det har lossnat på slutet. Ibland är det inte heller konstigt att det går trögt i början, om jag nu får ge ett försvar för de kommuner som inte har varit så framfusiga. Det är trögt att ta fram planer. Det tar lång tid, och det väcker ofta motstånd, med många överklaganden, regelmässigt. Startsträckan är ofta ganska lång för att få till stånd en ökad produktion. Det såg vi på studentbostadsbyggandet. Det har nu kommit i gång med bra kraft, och vi kommer att få Därmed tycker jag också att man kan dra slutsatsen - jag gör det i alla fall - att ett investeringsbidrag riktat till hyresrättsproduktionen också kommer att ge resultat, eftersom det finns behov av en ökad hyresrättsproduktion till rimligare kostnader.
Fru talman! Jag vill gärna fortsätta att diskutera hyresrätten och investeringsbidraget, som tydligen kommer i vårpropositionen. Regeringen säger sig värna om hyresrätten som upplåtelseform. Javisst, det är viktigt att bostäder utan krav på kapitalinsats också finns på marknaden. Det håller jag med om. Flyttningsrörelser underlättas och skapar förutsättningar för tillväxt. Samtidigt måste man komma ihåg att hyresrätten erbjuder "helservice", dvs. man ska betala för full boendeservice. Hyresgästen måste betala för reparationer och skötsel, men det är fastighetsägaren som står för allt ekonomiskt risktagande. Hyresgästen gör ingen kapitalinsats och tar på det sättet inte någon ekonomisk risk. Ja, visst är det så att "tillgång till bostäder, utan behov av kapitalinsats, underlättar flyttningsrörelser såväl inom som utom landet". Så har Lars-Erik Lövdén uttryckt det i svaret. Det är vi helt överens om. Men vägen dit är vi inte helt överens om. Jag anser att Lars-Erik Lövdén genom sitt investeringsbidrag underminerar den långsiktiga nybyggnationen av hyresrätter. Lars-Erik Lövdén säger att han vill komma bort från ryckigheten. Jag tror aldrig att statsrådet kommer ifrån en ryckighet på bostadsmarknaden genom att ständigt locka med nya investeringsbidrag. Investeringsbidrag tenderar att vara konkurrenssnedvridande, prishöjande och mycket kortsiktiga. Moderaterna vill skapa långsiktiga förutsättningar utan att skattebetalarna ska bli lidande. Det finns goda förutsättningar för ett ökat byggande av hyresrätter utan att man höjer hyrorna i det befintliga beståndet. Ett friare hyressättningssystem i nyproduktionen är ett sätt som dessutom säkerställer kontinuitet av nybyggnation. I svaret säger statsrådet: "Regeringen anser att Byggkostnadsdelegationen har visat att det med vilja, kompetens och noggranna förberedelser går att få ned byggkostnaderna till rimliga nivåer." Då menar jag att Lars-Erik Lövdén säger emot sig själv. Konkurrens var ju en av Byggkostnadsdelegationens viktigaste punkter. Investeringsbidragen får snarast motsatt effekt. I Byggkostnadsutredningen resoneras det också om att kommunal mark och bostadspolitik bör syfta till goda konkurrensförhållanden och ge utrymme för en mångfald av aktörer och bostadsformer för konsumenterna. Villkorade investeringsbidrag bidrar knappast till det. Det är däremot positivt att se att Lars-Erik Lövdén har anammat ett par av de frågor vi moderater har drivit under en längre tid. Det skulle också vara väldigt uppskattat om vi äntligen i Sverige kan få ägarlägenheter. Ägandet stärker människornas självkänsla och ger dem goda möjligheter att ta ansvar för att påverka sin boendesituation. Också en snabbare och smidigare planprocess talar Lars-Erik Lövdén om, och det är utmärkt. Då undrar jag så här: När kommer de här förslagen? Kommer de redan i vårpropositionen, vilket jag naturligtvis hoppas på? Jag syftar då på tredimensionell fastighetsbildning och förenklingar av plan och bygglagen.
Fru talman! Nej, Inga Berggren - i vårpropositionen kommer det inte. Det är en ganska komplicerad lagstiftning runt tredimensionell fastighetsbildning. Jag räknar ändå med att kunna lägga fram ett förslag om det inom det närmaste året, men det är en ganska komplicerad lagstiftning både fastighetsrättsligt och skatterättsligt. Jag har uttryckt en bestämd vilja att gå i den riktningen. Jag tycker att det vore bra om vi kunde få löst den frågan. Jag kan också se att det åtminstone på marginalen skulle innebära bättre förutsättningar för bostadsförsörjningen i framför allt storstadsområdena. Sedan har jag också en ambition att förenkla planprocessen. Det tror jag skulle vara viktigt för att få en snabbare och smidigare planprocess. Även här står naturligtvis olika viljor mot varandra, men jag vill gå i den riktningen, och vi arbetar för fullt med att ta fram en promemoria som vi förhoppningsvis ska kunna remittera i sommar. Sedan vill jag ta upp hyreslagstiftningen och hyressättningssystemet. Om jag vill ha, vilket jag vill, en ökad produktion av hyresrätter till mer rimliga kostnader är inte vägen att nå det målet att tillämpa ett system med fria inflyttningshyror. Det problem vi har på byggmarknaden i dag är en explosionsartad ökning av produktionskostnaderna. Man bygger till det pris marknaden är beredd att betala, helt enkelt. Det är den typen av bostadsproduktion vi har i dag. 30 000-35 000 kr kvadratmetern. Det görs det gubevars i min hemstad Malmö också - på bomässan. Så länge marknaden är beredd att betala bygger man för det önskemålet om det inte finns någon annan aktör som har andra intressen när det gäller bostadsförsörjningen.

Det krävs att vi från statens håll genom investeringsbidraget ger vårt tillskott, men också att kommunerna tar ett ansvar för markoch exploateringskostnader och andra kostnader för byggnationen som håller tillbaks boendekostnaderna i slutändan. Det tydligare samhällsansvaret behövs om vi ska få en bostadsmarknad som fungerar för alla grupper i samhället och inte bara för dem som har en tjock plånbok.
Fru talman! Marknaden kan och vill inte bygga billiga hyreslägenheter. Det är ett uttalande som jag har hört att Lars-Erik Lövdén har gjort. Det uttalandet, och även sådana att det finns kommuner som inte tar sitt bostadspolitiska ansvar, uppammar inte det positiva klimat som behövs för att konstruktivt diskutera lösningar på problemen, som jag ser det. Jag är helt övertygad om att varje kommun tar ett stort ansvar för sina medborgare i kommunerna. Jag tror inte att det är rätt väg att genom dekret tvinga kommunerna att upprätta bostadsförsörjningsplaner och bostadsförmedlingar eller att Boverket, som i Skåne, har i uppdrag att bedöma behovet av bostadsbyggande. Jag tror inte på en sådan modell. I stället skulle marknaden och kommunerna få fler frihetsgrader inom bostadspolitiken. Har verkligen regeringen prövat alla möjligheter? Nej, jag tycker ändå inte riktigt det. Det är därför som jag så enträget försöker föra fram en del frågor här, för att ändå försöka få i gång en konstruktiv diskussion. För det behövs incitament, så att det ges verkliga möjligheter att arbeta utifrån lokala förutsättningar oavsett om det är Stockholmsområdet eller Öresundsregionen. Här finns en del positiva inslag i svaret, och det tycker jag verkar spännande, men det tar för lång tid, Låt mig med dessa reflexioner säga att detta är mina slutord för denna gång, men jag är övertygad om att debatten om dessa viktiga bostadsfrågor kommer att fortsätta och fortsätta.
Fru talman! Jag är utomordentligt glad över att bostadspolitiken har kommit högt upp på den politiska dagordningen. Den förtjänar det. Jag tycker att det är väldigt stimulerande. Jag har bara två avslutande kommentarer till det Missförstå mig inte - jag anklagar inte marknaden. Hade jag varit marknadsaktör hade jag väl gjort på samma sätt. Jag hade byggt för de välbeställda, för det hade gett mig en högre vinst. Det är det börsnoterade byggbolagets uppgift att maximera vinsten. Det är inget konstigt med det. Hade jag varit företrädare för JM eller NCC och hade haft marktillgångar i Stockholm hade jag inte haft ambitionen att bygga hyresrätter till rimliga kostnader som normalinkomsttagare hade efterfrågat, för där är vinstmarginalen så mycket lägre. Jag hade byggt exklusiva bostadsrätter för dem som har råd att betala. Så fungerar marknaden. Det är inget konstigt med det, och det var ingen anklagelse. Så fungerar det. Vad jag understryker är detta: Ska vi få till stånd en bostadsproduktion även för normalinkomsttagare krävs det några andra aktörer. Det krävs en aktivare kommunal roll. Det krävs att allmännyttan får vara med och bygga och är med som prispressare. Det krävs också för att vi ska få till stånd en hyresrättsproduktion ett investeringsbidrag, tror jag, som regeringen nu har föreslagit. Vad gäller Öresundsregionen och uppdraget till Boverket vill jag säga att det inte ska ses som någon pålaga från staten. Boverksuppdraget har mottagits med stort engagemang från Region Skåne och från kommunerna i Skåne. Jag medverkade nyligen själv på en konferens där nere med mycket stor uppslutning. Det syftar till att analysera bostadsmarknaden på sikt i Skåne, och det syftar till att se om det behövs ökad samverkan mellan kommunerna för att åstadkomma en gemensam bostadsmarknadsregion i Skåne, där inte varje enskild kommun sitter och planerar för sig. Ska vi ha arbetsmarknadsregioner som fungerar måste vi också ha gemensamma bostadsmarknadsregioner.

Fru talman! I dag ska vi behandla betänkandet som rör handläggningen av ungdomsmål. Här föreslås en del ändringar i lagen med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare. Det är av stor vikt att det är snabba och bra handläggningar av de mål där ungdomar är misstänkta för brott. Ungdomsbrotten måste få hög prioritet, men ungdomarna måste också ta sitt eget ansvar och stå för vad de gjort genom att sona sina brott. Det finns naturligtvis många orsaker till att en ung människa inleder en brottslig karriär. Ett är dock säkert, det sämsta vi vuxna kan göra är att sticka huvudet i sanden och inte se vad som händer. Vi måste ge ungdomarna en ärlig chans. Om både familj och skola misslyckas måste samhället i övrigt stå upp och ta sitt ansvar. Att inte reagera är inte humant. Att reagera är att bry sig om, och då är det naturligtvis bättre att stämma i bäcken än i ån. Det är ytterst allvarligt att behöva se att ungdomsbrotten har blivit allt grövre och mer våldsbetonade. Dessutom har brottsligheten krupit allt längre ned i åldrarna. Här måste även unga vittnen våga vittna, och vi vuxna måste tala om var vi står och våga sätta gränser med bl.a. en tydlig lagstiftning. Fru talman! Handläggningstiderna har varit för långa, då varje utredare har haft en så stor hög av akter framför sig att det varit omöjligt att ta sig igenom dem. Det har helt enkelt saknats resurser till fler utredare. Det är självklart mycket viktigt för alla, inte minst för ungdomar, att tiden mellan brott och samhällets reaktion förkortas. Dels har det stor betydelse för en ung människa att inte kunna fortsätta med brottslighet, dels är det viktigt att ungdomarna inte håller sig kvar på den brottsliga banan och fastnar i den kriminella livsstilen. Det är mer än alarmerande att såväl polis som socialarbetare i exempelvis Göteborg uppger att de tappat kontrollen över narkotikasituationen. Kritiken från Anders Stolpe, chefen för narkotikaroteln, är hård men rak då han även säger: "Politikerna är tagna med byxorna nere." I dagsläget är det en verklighet att 50-75 ungdomar i den lilla kommunen Mark använder narkotika. Droger och brott hör ofta ihop, och riskerna är större än någonsin, eftersom ungdomar nu har en större benägenhet att testa knark. Fru talman! Ju tidigare upptäckt, desto bättre! Om det nu finns någon som kan upptäcka. Om det nu finns någon som kan utreda. Om inte brotten skrivs av. Närpolisen, som skulle ha kunnat vara ungdomens polis, har inte kunnat sköta sitt arbete, då de ryckts i väg till andra arbetsuppgifter än de var avsedda för. Det kan ju inte finnas en nollvision för brott om brott skrivs av. Det är bra att den unge vid återfall i brott kommer att möta samma utredare hos polisen och om möjligt även ställas inför samma åklagare som vid tidigare brott. Det är naturligtvis viktigt att samarbetet mellan polis, åklagare och kriminalvård fungerar bra. Trots de principiella argumenten mot kravet på att ungdomsmål endast ska handläggas av särskilt lämpade domare, överväger de positiva effekterna, eftersom handläggningen koncentreras till vissa rotlar. Därmed ökar kunskapen och kvaliteten inom ungdomsområdet. Men i en enkätundersökning framkom brister i kvaliteten i socialtjänstens yttranden och handläggning, liksom i innehållet i den föreslagna vården. Det här måste förbättras och kanske rentav ses över redan under socionomernas utbildningstid. Fru talman! Rättssäkerheten ska gälla alla medborgare, men Statens institutionsstyrelse visar på brister för de ungdomar som tagits in för verkställighet av sluten ungdomsvård, och SIS kräver därför en utredning av vilka åtgärder som kan vidtas för rättssäkerheten vad gäller vårdplaner. Detta är mycket allvarligt, och det kan inte accepteras att vårdplaner som är fastslagna i domstol verkställs eller inte verkställs utan att någon återrapportering sker till rättsväsendet. Eftersom det finns oroväckande tecken på att ungdomsvåldet ökat och än mer på att våldet tagit sig grövre uttryck, måste samhället kontinuerligt följa upp och utvärdera påföljdssystemet för unga lagöverträdare, vilket även vi moderater framfört i våra motioner. Dessa frågor och många fler kommer upp i debatten om unga lagöverträdare i början av nästa månad, liksom vid veckans offentliga utfrågning om vård inom socialtjänsten. Fru talman! Det är glädjande att dagens betänkande går i riktning mot en större föräldramedverkan i de ärenden som rör de unga brottsmisstänkta. Den unge, vårdnadshavaren eller andra fostrare kommer att kallas till förhören hos polisen. När det gäller unga brottslingar som är under 15 år ska både föräldrar och socialtjänst underrättas om att utredning inletts, och om det väcks åtal ska tidpunkten för förhandlingar dessutom meddelas. Barn och ungdomar behöver alla vuxna som kan bry sig om dem. Vi moderater har länge drivit frågan att även föräldrar som endast har umgängesrätt ska kallas till förhör. De är av betydelse för barnet och ska därmed få vara med och bära sitt ansvar. Denna biologiska förälder kan med sitt engagemang vara en bra resurs och därmed vara ett stöd i en svår situation - det gäller ju brott. Vare sig man har vårdnad eller ej är man förälder. Vid översynen av kallelser till huvudförhandling anser vi moderater därför att det är bra att frågan om kallelser av föräldrar som inte är vårdnadshavare kommer att tas upp. Här kan även finnas en möjlighet för andra fostrare, för ju fler vuxna som engagerar sig desto bättre. Fru talman! Hos såväl myndigheter som i alla medier finns skildringar av att alltfler barn under 15 år är misstänkta för brott. Det är t.o.m. så illa att dessa barn medvetet utnyttjas på grund av att de inte är straffmyndiga. Detta bekräftas av poliser i min hemstad Göteborg, och det är ett mycket allvarligt och ett svårt problem att hantera för både myndigheter och brottsoffer. Att polisen kommer att kunna vidta inledande utredningsåtgärder i högre utsträckning är därför nödvändigt. Fru talman! En möjlighet till registrering av ungdomar hos polisen skulle ge polisen och de andra rättsvårdande myndigheterna en bättre bild av den ungdom som blivit gripen för ett brott. Dessutom skulle ju en registrering ge en klarare statistik över ungdomsbrottsligheten. Det har även stor betydelse vid planering av brottsförebyggande åtgärder att statistiken är rättvisande, vilket framgår av vår reservation. Fru talman! Vi moderater ställer upp bakom våra reservationer men yrkar för tids vinnande bifall till endast reservation 1.

Fru talman! Ungdomar behöver gränser. De första som sätter gränser för ungdomarna är vanligtvis föräldrarna. Men ansvaret för ungdomar kan aldrig enbart läggas på föräldrarna. Ungdomarna är hela samhällets ansvar. Av detta följer att när en ung person begår ett brott ska vuxna hjälpas åt att föra den unga människan tillbaka till den rätta vägen. Med vuxna menar jag föräldrar eller andra vårdnadshavare, lärare, socialsekreterare, ända fram till domstolen. Här agerar föräldrarna tillsammans med andra vuxna för att hjälpa den unge. Moderaternas reservationer bär en stark ideologisk prägel. Enkelt kan deras syn sammanfattas som följande: En ung människa begår ett brott. Föräldrarna eller andra vårdnadshavare har varit försumliga i sin fostran, och därför ska familjen straffas. På annat sätt kan jag inte tolka moderaternas reservationer, eftersom deras förslag saknar praktisk betydelse. Om moderaterna vill att föräldrarna ska delta vid polisförhör och förhandlingar om åtal väcks, är det märkligt att moderaterna vill ta bort rätten till ersättning. Det nya misstankeregister som moderaterna föreslår fyller ingen funktion, eftersom den information som skulle kunna fås ur detta register redan finns tillgänglig hos polisen och socialtjänsten.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
Fru talman! I den moderata reservationen om ersättning för inställelse hävdar vi att det ingår i föräldrarollen att föräldrar, oavsett om de är vårdnadshavare eller inte, ska närvara vid en rättegång med sina barn. Tänk, det tror jag att alla vårdnadshavare vill göra, dvs. ställa upp för sina barn. Jag skulle vilja ställa en fråga till Nalin Pekgul. Det finns brister i socialtjänstens yttranden och handläggning av ärenden. Hur ser Nalin Pekgul på det?
Fru talman! Först är det frågan om ersättning till föräldrar. Alla undersökningar visar att de flesta föräldrar deltar vid förhör och om åtal väcks. Jag kan inte förstå varför de inte skulle kunna få ersättning och varför det ska försvåras för föräldrarna att vara med, i stället för att se till att underlätta för dem så att de kan vara med vid polisförhör och om åtal väcks. Jag tappade tyvärr bort den andra frågan. Anita Sidén får ställa frågan på nytt.
Fru talman! Jag ställde en fråga om brister i socialtjänstens yttranden och handläggning. Det var det jag ville att Nalin Pekgul skulle komma in på. Föräldrar ställer upp. Ja, det var just det jag sade; de ställer upp. Förhoppningsvis kommer de att göra det även i fortsättningen. Jag vet att de gör det. Jag har ställt frågan till några föräldrar inom mitt rektorsområde i Göteborg där jag är rektor. Jag har varit kontaktman för flera ungdomar. Om det är något föräldrar vill göra så är det att ställa upp för sina barn. De frågar inte efter ersättning.
Fru talman! Jag kan inte förstå följande. Vi är båda överens om att föräldrarna ska delta. Då undrar vi varför det ekonomiskt ska försvåras för föräldrarna. Ni vill straffa familjen i stället för att underlätta för föräldrarna att få vara med, dvs. få ersättning. Precis som alla andra vittnen kan få det ska föräldrar också kunna få det. Sedan var det frågan om brister i socialtjänstens handläggning och yttranden. Det går att hämta information i polisens RAR-system, där varje län har den information som behövs om den unge. Det är inte så svårt. Jag har kollat med folk som jobbar inom domstolar och folk som jobbar inom polisen. Det är inte så svårt att få den information som behövs. Jag förstår faktiskt inte varför det ska vara ett centralt misstankeregister.

Fru talman! När vi nu behandlar handläggningen av ungdomsmål är det smärre förändringar som sker för att göra reformen bättre. Vi ser till att bredda möjligheterna att kunna välja ut domare som speciellt ska handlägga ungdomsmålen. Vi stramar upp möjligheterna att alltid ha samma polis och åklagare vid återfallsbrott, och vi vidgar tillämpningsområdet när det gäller offentlig försvarare. Det här är viktiga förändringar, men det är förändringar som ligger inom reformen handläggning av ungdomsmål. Det är där, fru talman, jag tycker att det är synd att moderaterna ständigt lyfter upp vikten av snabb handläggning, högar av ärenden hos polisen, att det tar lång tid - vilket inte är sanningen. Reformen handläggningen av ungdomsmål innebar att alla mål, alla brottsmisstankar, där det finns unga människor mellan 15 och 18 år ska behandlas skyndsamt. Från början när vi fattade beslutet sade vi 14 dagar. Det här har vi fått ändra efterhand till fyra veckor. Det visar sig mycket tydligt att alla brott där det finns unga mellan 15 och 18 år handläggs mycket snabbt inom det svenska rättsväsendet. Det är ett snabbt påföljdssystem, det är en snabb process. Det är oerhört viktigt. Vi har alla varit överens om att det behövs snabba och tydliga regler när unga begår brott, för att på så sätt försöka förhindra en utökad brottsbana. Därför är det synd att moderaterna fortfarande talar om att det måste bli snabbhet i systemet, högar hos polisen, när vi har ett rättsväsende som faktiskt klarar detta. Fru talman! Jag vill också lyfta upp den konflikt som fanns när vi ändrade tiden från två veckor till 14 dagar. Anita Sidén tog upp att det finns brister i yttranden från socialtjänsten till domstolarna i dag. Där har vi konflikten mellan snabbhet och tydliga och bra utredningar från socialtjänsten. När det var två veckor visade det sig tydligt att socialtjänsten inte hann hantera yttrandena på ett bra sätt. Därför förlängdes tiden till 14 dagar. Här är konflikten mellan snabbhet och att det ska vara en rättssäker så bred grund till en dom som möjligt. Fru talman! Det är också anmärkningsvärt när moderaterna säger att det finns brister i yttranden från socialtjänsten. Det vore intressant att få höra från moderaterna förslag till förändringar inom socialtjänsten på hur detta ska hanteras. Det vore bra om moderaterna också, med tanke på att man de senaste åren inte har velat skjuta till mer pengar till kommunerna, kunde förklara hur kommunerna med bristande resurser och den ekonomi de har haft ska klara av att hantera detta inom socialtjänsten. Därför är det, precis som vi i Vänsterpartiet alltid säger, viktigt att ha en helhetssyn. Det går inte att stå i talarstolen och prata om rättsväsendet, polis och åklagare, och att här måste det hända saker snabbt och tydligt, utan att samtidigt se att det måste finnas resurser i kommunerna för att möta behoven och kraven som finns där. Fru talman! Jag måste också ta upp frågan om föräldrars ersättning för inställelse. Vi i Vänsterpartiet kan inte förstå varför moderaterna anser att föräldrar till unga inte ska ha rätt till någon ersättning när de inställer sig vid en rättegång där deras unga är med. Det kan vara så att den unge inte ens döms för brottet, faktiskt är oskyldig. Ändå kräver vi att föräldrarna ska delta, de ska ta ledigt från arbetet, de ska förlora pengarna, för att de ska delta i en rättsprocess som hela samhället tycker är viktigt och angeläget. Det är självklart att föräldrar, precis som alla andra, också måste ha möjlighet till ersättning. Jag är helt övertygad om att de flesta föräldrar verkligen vill närvara. Det är också viktigt att även en ensamstående mamma, som har tre barn, som har ett städjobb och som har svårt att få ekonomin att gå ihop ska ha möjlighet att ta den här tiden ledigt för att finnas där och stötta sin tonåring som har råkat illa ut, utan att för den skull när månaden är slut inte kunna betala sina räkningar. Om man inte skulle få ersättning är en effekt att det bland de mest utsatta grupperna blir en minskad närvaro, inte därför att man inte vill ställa upp men därför att man ekonomiskt inte ens har möjlighet till det. Det kanske inte är den värld Moderaterna lever i, men det är den värld som väldigt många människor lever i. Fru talman! När vi kommer in på registrering av brottsmisstänkta barn under 15 år, är det så att detta registreras hos socialtjänsten och hos polismyndigheterna lokalt. Den möjligheten finns. Vi får varje år statistik på hur många ungdomar som begår brott. Det finns registrerat hos polisen när det gäller brottsmisstankar. Det som inte finns är ett centralt register där varje personuppgift på unga människor under 15 år registreras och kan behandlas generellt över hela landet. Det beror på att vi anser att de som är under 15 år är barn, och de ska inte registeras i stora centrala register. Dem ska vi möta med åtgärder inom socialtjänsten. Dem ska vi möta genom samarbete mellan polisen och socialtjänsten. För de behoven finns det ju redan i dag mycket tydliga medel och möjligheter, genom registrering hos socialtjänsten, att allt överlämnas till och finns hos socialtjänsten och registrering hos polisen. Jag tycker att det är farligt när Moderaterna sprider myten att om man begår brott när man är under 15 år blir man inte registrerad och händer det ingenting. Det är många ungdomar som gör det här och som mycket snabbt lär sig att det inte är så. Det blir en utredning hos socialtjänsten, och det finns registrerat hos polisen. Det är viktigt att vi möter barn som begår brott, men det är också viktigt att vi bemöter dem med rätt åtgärder. Och rätt åtgärder är inte registrering och ytterligare straff inom rättsväsendet.

Fru talman! Ja, det är viktigt att barn kommer tillbaka till ett bra liv. Alice Åström säger att vi moderater ständigt kommer tillbaka. Ja, vi kommer ständigt tillbaka till föräldrarnas roll. Föräldrar är av mycket stor betydelse. Men Alice Åström måste väl ändå medge att det har varit brist på resurser inom rättsväsendet. Jag måste ställa en fråga till Alice Åström, om jag hörde rätt. 14 dagar är väl ändå två veckor? Jag trodde att det var samma sak. Jag förstod inte den kommentaren. Socialdemokrater och vänsterpartister har beskattat de lågavlönade så hårt att de inte har haft råd att ställa upp för sina barn. Föräldrar måste ha rätt att få duga. De föräldrar som jag frågade, som fanns inom ett rektorsområde som har det rätt jobbigt, sade att ingen arbetsgivare skulle låta bli att hjälpa dem utan att låta dem som vårdnadshavare ta ut kompensationsledigt eller en semesterdag för en så viktig händelse som en rättegång om ens barn gjort något brottsligt. Kan man inte ställa upp för sina barn när de har begått brott, när ska man då kunna ställa upp? Jag tycker att det är en mycket viktig fråga.
Fru talman! Det är möjligt att jag sade fel. Från början var det 14 dagar, två veckor, och sedan ändrade vi det till fyra veckors handläggningstid. När det gäller föräldrars närvaro är det självklart att den är oerhört viktig. Det genomsyrar hela detta betänkande, sida upp och sida ned. Granskningen visade att det är mycket hög närvaro bland föräldrarna. Det här sker redan i dag. Det är viktigt att försöka arbeta för att ännu fler föräldrar ska ta den här möjligheten. Men när Anita Sidén då säger att man ju kan ta kompledigt eller en semesterdag inser hon tydligen inte på vilka ekonomiska marginaler många lever. Att ta en kompdag eller en semesterdag innebär en ekonomisk satsning. Det är oerhört intressant att Moderaterna uppenbarligen har en mycket speciell syn på rättssäkerheten och rättsväsendet när det gäller unga. Anita Sidén säger att det är självklart att föräldrarna ska ställa upp när deras barn har begått brott. I Sverige har vi ett rättsväsende där ingen kan bli betraktad som skyldig innan det har prövats i domstol. Det handlar om hela den här processen. Det är möjligt att den unge som blivit förhörd, åtalad och hamnat i domstol faktiskt är oskyldig. Att hela tiden hävda att de har begått brott är att bortse från hela rättsprocessen. Så länge vi håller kvar den här synen att även unga ska ha en rättssäker rättsprocess måste vi också ha en syn att den medverkan som sker under tiden måste vara en del i rättsprocessen, och då måste man också ha möjlighet till ersättning, precis som alla andra.
Fru talman! En omfattande medverkan av föräldrarna är av stort värde. Det har vi tillsammans med de andra borgerliga partierna sagt och skrivit i flera gemensamma reservationer. Många vårdnadshavare kommer i dag till rättegångar, men det behöver inte betyda att föräldrars medverkan äventyras med vårt förslag. Alice Åström! Man är inte skyldig förrän domen har fallit, men det är självklart att föräldrarna vill ställa upp under de rättegångar som pågår. Jag tror att det är att ge föräldrarna ännu mer råg i ryggen om vi betonar deras ansvar och tror på att de får duga. Det var det som de ständigt tog upp med mig, att man duger inte utan någon annan ska alltid ta över. Att bli kallad och att förutsättas komma är viktigt. Det är att tro på att man som vårdnadshavare duger, även om man inte är den allra bästa föräldern alltid. Jag upprepar: Jag har frågat ett flertal av de föräldrar som jag har mött den senaste tiden som har varit med om att följa sina barn till en rättegång. De ansåg att det var självklart att följa med barnen och att barnen ville ha dem med, även om samma barn inte var lika inbjudande när det gällde att komma till åhörardagar i skolan.
Fru talman! Nu talar Anita Sidén återigen som om majoriteten inte ansåg att föräldrarnas roll och medverkan är viktig, som om majoriteten inte skulle tycka att föräldrarna har en viktig roll att spela när deras barn har råkat illa ut, att föräldrar som kanske inte har ett helt fläckfritt förflutet inte skulle vara viktiga för barnen. Det är ju inte sanning! Det står mycket tydligt i betänkandet att vi anser att det här är oerhört viktigt. Däremot har vi sagt att en skyldighet för föräldrar och vårdnadshavare att närvara kan vara ett problem, eftersom det i vissa vårdnadstvister och i vissa fall när någon inte får vara vårdnadshavare kan vara svårt att veta grunden. Men utgångspunkten är att föräldrarna ska vara närvarande, att de är viktiga, att de behövs och att det är de som är de viktigaste för barnen. Att sedan säga att de är så jätteviktiga att vi ska plocka bort deras rätt till ersättning när de deltar är, enligt Vänsterpartiet, ett sätt att se till att de människor som lever på marginalen kommer att få det mycket svårare att ställa upp för sina barn, inte beroende på om de vill eller inte utan på att de inte har ekonomiska möjligheter. Moderaterna ser uppenbarligen inte hur den världen ser ut, hur den ensamstående mamman har det, hur svårt det är att offra en arbetsdag och lönen för en dag och sedan klara av månadens betalningar. Den verkligheten lever många i. Vi tycker att det är viktigt att de föräldrarna också finns till för sina barn. Vi är beredda att se till att de får ersättning när de ställer upp.

Fru talman! Vi kristdemokrater står bakom detta betänkande, som behandlar ett regeringsförslag om ändringar av de särskilda regler som gäller för handläggning av ungdomsmål. Särskilt välkomnar vi den ändring som innebär att man tar bort kravet på att de lagfarna domare som prövar mål enligt lagen om unga lagöverträdare ska vara särskilt lämpade för uppgiften. Det framgår av det särskilda yttrande som vi har fogat till detta betänkande. Redan då den nuvarande specialiseringen när det gäller handläggning av ungdomsmål infördes 1995 yrkade vi kristdemokrater avslag på kravet om särskilt lämpade ungdomsmålsdomare eftersom en sådan ordning skulle innebära hot mot domarens självständighet och integritet, då hans lämplighet att handlägga den aktuella typen av mål prövas av hans chef. Kristdemokraterna menade då och menar fortfarande att den som, efter det noggranna förfarande som föregår utnämning till ordinarie domare, betros med domarämbetet måste anses lämplig att handlägga ungdomsmål utan ytterligare granskning av domstolschefen. En kort tillbakablick visar också att hovrättspresidenterna i landets samtliga hovrätter då, 1994, hade principiella betänkligheter mot det krav om särskilda ungdomsmålsdomare som infördes i lagstiftningen, men som regeringen nu alltså glädjande nog tar bort. Fru talman! Vi står förstås bakom vårt särskilda yttrande och hoppas att det i fortsättningen ska bli möjligt för regeringen att snabbare komma till skott när det gäller att anamma våra förslag, men bättre sent än aldrig.

Fru talman! Det låter inte som en kioskvältare - men det är ett viktigt avtal. Det är ett viktigt avtal för regeringen. Det har vi märkt i de diskussioner som har föregått detta betänkande. Regeringen anser att det är viktigt för svensk försvarsindustri och för Sverige som nation att samarbeta med andra länder som har en stor försvarsmaterielindustri och att det är viktigt att vi får gemensamma regler för vilken export som ska godkännas. Det är ett viktigt avtal också för oss, som helst skulle se att Sverige drev en än mer restriktiv politik för vapenexport. Det är ett viktigt avtal för oss som anser att alliansfriheten ställer krav på vilken politik som Sverige bör föra. Sverige har i dag en relativt öppen redovisning av sin krigsmaterielexport. Vi har relativt strikta regler för vilken vapenexport som ska tillåtas. Det är bra. Det är regler som har tillkommit i en öppen debatt och som har skärpts till genom en opinion som kräver att Sverige inte ska bli en vapenmånglare bland andra utan att Sverige i stället ska ta ett moraliskt ansvar för de produkter som exporteras från vårt land. I andra länder finns mer av slutenhet, och i andra länder finns mer av liberala regler för export, och det finns mindre av parlamentarisk kontroll över vapenexporten. Nu ska Sverige ingå ett avtal med fem Natoländer. Då kan man fråga sig vad det innebär för alliansfriheten. Vi finner oss nu alltmer till rätta i den västeuropeiska gemenskapen. Det utsträcks ett samarbete kring militär upprustning inom den europeiska unionen. Vi går med detta avtal in i ett samarbete kring krigsmaterielexporten med Frankrike, Italien, Spanien, Storbritannien och Tyskland. Storbritannien är intressant. Storbritannien är väl i dag USA:s viktigaste länk i Europa. Man driver ett anfallskrig mot Irak. Man bombar irakiska städer, och alldeles i dagarna har det avslöjats att Storbritannien har brutit mot den europeiska unionens code of conduct genom att exportera vapen till Marocko - den sista kolonialmakten. Det är en stat som i strid med internationella konventioner och internationell opinion fortsätter att ockupera Västsahara. Storbritannien är ett av de länder som vi nu intimt ska samarbeta med vad det gäller export och drift av den europeiska försvarsindustrin. Då kan man fråga sig vilka regler som kommer att gälla vid en harmonisering. Är det Sveriges hårdare regler som kommer att påverka de andra länderna, eller är det så att Sverige tvingas att påverkas av de länder som har mer av slutenhet och mindre öppenhet och som har mer liberala regler för sin vapenexport än vad Sverige har haft? Det kan man naturligtvis tvista om. I betänkandet skriver majoriteten att man nu ser möjligheter för Sverige att påverka krigsmaterielexporten i större utsträckning än tidigare eftersom vi kommer med i ett sammanhang där fler produkter kan påverkas av svenska ställningstaganden. Det är kanske något naivt att tro att de hårdaste reglerna kommer att vara de som sätter norm för den krigsmaterielexport som kommer att tillåtas. Vid en harmonisering, vilket det naturligtvis kommer att bli, är det rimligt att anta att man får ge och ta och kanske framför allt att de största producenterna och de största exportörerna får ett stort inflytande över vilka regler som ska gälla och vilka normer som ska sättas. Min uppfattning är att detta riskerar att leda till att den svenska hårdare och mer restriktiva synen på krigsmaterielexport urholkas. Jag anser inte att det är viktigt för Sverige att kränga vapen och att sälja så mycket som möjligt. Jag anser inte att det är bra att den svenska regeringen åker runt i Sydamerika, Asien och Afrika för att sälja JAS och annan krigsmateriel. Jag anser inte att det är rimligt att den svenska staten på det sättet ska försöka göra sig av med materiel producerad i Sverige. Än viktigare är att vi aldrig får hamna i en situation där svenska vapen regelmässigt används för att slå ned folkliga uppror och för att upprätthålla ett förtryck mot människor. Vi vet att de fem Natoländerna har ett vapenindustriellt samarbete genom export till regimer som vi anser inte bör få tillgång till svenska vapen. Man kan fråga sig om svenska vapen eller vapendelar i fortsättningen kommer att finnas på plats i länder som använder de vapnen för att slå ned uppror, t.ex. i ett Turkiet - också ett Natoland - som slår ned fånguppror, som fängslar människor och som förvägrar människor deras demokratiska rättigheter. Är det garanterat att svenska vapen eller svenska vapendelar aldrig kommer att finnas på plats i ett sådant sammanhang? Det här avtalet är fel väg. Det innebär att vi riskerar att hamna i en situation där den traditionella öppenheten kommer att sitta emellan, där Sveriges relativt strikta regler för vapenexport kommer att få stryka på foten. Jag anser i stället att vi borde ha råd att vara konsekventa, att vi borde ha råd att betala priset för en minskad vapenexport mot att vi med trovärdighet kan fortsätta att kämpa för rättvisa, för små länders rätt, för folks rätt, till demokrati och mänskliga rättigheter. Därför, fru talman, yrkar jag bifall till reservation 5 i betänkandet. Det innebär att jag yrkar avslag på förslaget om ramavtalet. Jag anser att de frågor som vi har ställt, de krav som vi har fört fram, inte har besvarats på ett sätt som gör att jag känner mig säker på att det här avtalet kommer att kunna fungera i enlighet med de regler, med den öppenhet och med den restriktivitet som tidigare har utmärkt den svenska vapenexportpolitiken.

Fru talman! Den säkerhetspolitiska utvecklingen i Europa sedan det kalla krigets slut och en rad aviserade omfattande reduktioner och omstruktureringar av Europas försvarsstruktur har lett till en kraftig minskning av marknaden för försvarsmateriel. Detta har givetvis lett till stora påfrestningar för särskilt europeisk försvarsmaterielindustri. I grunden kan denna utveckling bara hälsas med tillfredsställelse. En minskad efterfrågan på vapen är alltid önskvärd och bör därför understödjas. Svensk försvarsmaterielförsörjning har under lång tid haft stor säkerhetspolitisk betydelse, sedd bl.a. mot den svenska militära alliansfriheten. I rådande utveckling främst i Europa är det nu naturligt att förändringen leder till ett ökat försvarsindustriellt samarbete med andra demokratiska stater i Norden och i övriga Europa och med USA i syfte att trygga nödvändig försörjning av försvarsmateriel utan att därför öka efterfrågan. Folkpartiet välkomnar det framlagda ramavtalet för att underlätta omstruktureringen och driften av den europeiska försvarsindustrin. Vi är emellertid bekymrade över två förhållanden som inte undanröjs av föreliggande förslag. För det första uppfattas ramavtalet på många håll som en del av en strävan att upprätta ett mer jämbördigt förhållande mellan den europeiska och den amerikanska försvarsindustrin. Vår uppfattning är att det inte föreligger något motsatsförhållande härvidlag och att det inte ligger i svenskt intresse att medverka till att förstärka den synen. Svensk försvarsindustri har ett starkt behov av ökat samarbete såväl med europeisk som med amerikansk försvarsindustri. Det är endast samarbetets innehåll och förutsättningar i det enskilda fallet som ska avgöra valet av samarbetspartner. Det här utvecklar vi i reservation nr 4 som jag härmed yrkar bifall till. För det andra finns det en uppenbar risk att ett institutionaliserat europeiskt försvarsmaterielsamarbete kommer att medföra att svensk exportpolitik anpassas till mindre restriktiv praxis i andra samarbetsländer. Den svenska regeringen har en benägenhet att med hjälp av europeiskt samarbete glida in i en praxis som skulle vara svår att försvara på hemmaplan. Det nu föreslagna samarbetet bör därför knytas till en fortsatt restriktiv syn på export av svensk försvarsmateriel. Under årtionden har den helt dominerande delen av materielen till det svenska försvaret levererats från inhemsk industri. Ingen annan icke stormakt har som Sverige haft en egen utveckling och produktion av vapensystem och stödsystem inom ett brett spektrum. Det har gällt flygplan, ubåtar, ytfartyg, torpeder, luftvärnssystem, artillerisystem, pansarvärnsvapen, bandvagnar osv. Denna inhemska materielutveckling har givit flera fördelar. Vi har fått skräddarsydd materiel som tillgodosett just de behov som vi har när det gäller svensk terräng, våra kustförhållanden, våra räckviddskrav och vårt värnpliktssystem. Det har gjort att materielen inte bara har haft hög kvalitet utan också ofta har varit billigare än inköp utifrån genom att utländska alternativ har inrymt kapacitet som vi inte har haft behov av. Det är dock uppenbart att denna tid då svenskt försvar var tillräckligt som underlag för en allsidig inhemsk försvarsindustri är ute. Det svenska försvaret kommer i framtiden att köpa allt mindre serier av olika materiel än tidigare samtidigt som möjligheterna till uppgradering av elektronik m.m. gör att livslängden blir olika för olika vapenbärare och vapensystem. Med färre enheter och längre mellanrum mellan nybeställningar blir det allt svårare att basera utvecklingen och produktionen på huvudsakligen svenska behov. Men det är kanske ännu viktigare att försvarsindustrin också i betydligt större nationer tvingas till strukturförändringar. I USA har på några år antalet stora försvarsindustrier minskat kraftigt till följd av fusioner och uppköp. Det har givit några jätteföretag med väldiga utvecklingsresurser, och det kommer med stor sannolikhet att leda till att det amerikanska teknologiska försprånget inom flera viktiga teknikområden för försvarsmateriel blir än mer markerat. I Europa har motsvarande omstrukturering varit betydligt svårare att genomföra, väsentligen därför att nationella ambitioner har varit hinder för fusioner över nationsgränser. På senare tid har dock några stora affärer genomförts. Den svenska försvarsindustrin håller alltså på att omstruktureras från att ha varit i huvudsak nationell till att i hög utsträckning bli en del av en europeisk industri. Denna omstrukturering måste bejakas, menar vi. Det får dock inte stå i motsatsställning till, som jag tidigare har påpekat, att svensk försvarsindustri på egen hand också framgent ska kunna finna samarbetspartner inom amerikansk försvarsindustri. Alternativet till europeisk och transatlantisk samverkan är för Sveriges del således inte inhemsk försvarsindustri utan snarare ingen försvarsindustri alls. Fru talman! Öppenhet och tydlig redovisning är viktiga ingredienser i en restriktiv vapenexport. Det är också viktigt för att acceptans bland medborgarna ska kunna finnas. Som påpekas i det särskilda yttrandet nr 3 innehåller inte regeringens årliga skrivelse till riksdagen lika mycket information som vissa andra samarbetsländers årliga rapporter till sina respektive parlament. Där menar vi att vi måste ha en mer öppen och klar redovisning. Slutligen, fru talman, vill jag framhålla att det är mycket angeläget att från svensk sida även fortsättningsvis framhålla nödvändigheten av att Exportkontrollrådet alltid ges möjlighet att komma in så tidigt som möjligt i processen så att reellt inflytande över hanteringen kan säkerställas.